Herr talman! Det är bra att ha effektiva system. Mot den bakgrunden skulle ingen behöva känna oro, Maj-Inger Klingvall, inför det beslut som vi i dag skall fatta. Men sanningen är ju den att dessa system har en stor brist. De lider av stor brist på ett humanistiskt ledarskap som utgår från de värderingar som vi grundar våra beslut här i riksdagen på. Systemen fungerar inte bra i dag. Människor behandlas inte med respekt. Sjuka människor får ingen sjukpenning, bonus delas ut till läkare i stället för sjukpenning till sjuka. Det måste vara så, att om vi här har fattat beslut grundade på vissa värderingar, skall myndigheterna följa dem. De är redskap, inga maktapparater. De skall göra exakt så som vi säger här från riksdagen.

Det här är för omfattande för att negligeras, och det är dessutom väldigt dyrt. Människor tvingas till rehabilitering trots att man egentligen inte klarar en rehabilitering. Regeringen måste när riksdagen har fattat beslut styra myndigheterna så att de klarar dessa saker och se till att den människosyn som vi har fattat beslut om följs. Jag vill till sist anföra ett citat ur ett brev: "Jag vistades halvtid på min gamla arbetsplats i ett försök att återgå till den kliniska verksamheten, trots att jag blev avrådd av flera läkare. Mitt tillstånd försämrades hastigt. Trots detta återfick jag inte min fulla sjukpenning."
Herr talman! Det som är viktigt att understryka är att det väldigt mycket handlar om att ha bra kompetens och bra kvalitet och att så tidigt som möjligt kunna fatta rätt beslut, kanske att fatta ett sådant redan från början. Frågan om kompetens och kvalitet ingår i den beredning som sker inför framläggandet av förslag i Sjuk och arbetsskadekommitténs betänkande.

Herr talman! Jag är medveten om att Maj-Inger Klingvall verkligen vill allt detta. Det vill vi ju allihop här i kammaren. Det är därför som vi många gånger ställer oss bakom väldigt svåra beslut om besparingar men också beslut om effektiviseringar. Men vi hamnar i en försvarsposition som det är nästan omöjligt för oss att ta oss ut ur, om vi inte har myndigheter som är lyhörda för det som vi vill. Jag upplever att vi i dag inte har det. Det är därför nödvändigt att regeringen och riksdagen går före i det humanistiska ledarskapet och faktiskt följer de regler som vi lägger fast. I detta betänkande redovisas vissa medicinska regler. Man kan fråga sig vad som menas med medicinska regler. Socialstyrelsen tar i dag emot anmälningar mot läkare som inte tillämpar vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialstyrelsen har åtskilliga gånger blivit fälld för att den ägnar sig åt detta, men ändå fortsätter den att göra det. Vi måste ha en öppenhet. Vårt samhälle är komplicerat. Vi drabbas i dag inte av samma slags sjukdomar som förr, eftersom det är andra miljöfaktorer, sociala faktorer osv. som påverkar oss. Regeringen måste gå i bräschen för de beslut som vi fattar, för annars kommer ett sådant beslut som fattas i dag att bli ännu ett ok på många människor som inte får den hjälp som de egentligen har rätt till.

Herr talman! Jag kan förkorta mitt anförande genom att instämma i Görel Thurdins hela anförande och i hennes replik. Jag vill svara Maj-Inger Klingvall att vi inte tycker att det här förslaget är bra. Vi har avstyrkt propositionen. Skälen till det har kommit fram under hela dagens debatt, och jag tror därför att jag inte behöver gå närmare in på dem. De finns också redovisade i våra reservationer. Vi tycker att förslaget har stora brister, och om det genomförs, kommer det att bli oerhört svårt för många människor i vårt land.
Herr talman! Jag håller helt med Görel Thurdin om att myndigheter skall fatta beslut i enlighet med det som riksdagen har beslutat om. Jag instämmer helt i det. Men då gäller det också att riksdagen fattar klara, entydiga beslut. Jag vill påminna Görel Thurdin om att hennes parti helt står bakom förslagen i det betänkande och den proposition som har lagts på riksdagens bord. Jag vill också varna för att detta betänkande och de beslut riksdagen fattar i dag kommer att bli föremål för oerhört många olika beslut och rent av godtycke, därför att de är alldeles för svåra att fatta bra beslut omkring.
Herr talman! Jag är mycket väl medveten om att mitt parti står bakom detta. Men jag skall säga Gullan Lindblad, och många fler som är emot detta, att även om riksdagen låter bli att fatta beslutet kommer behandlingen av människorna att vara felaktig även i fortsättningen om ingenting görs från regeringshåll, från riksdagen - i kanske ännu högre grad - och från myndigheterna själva. Beslutet som riksdagen fattar i dag skulle vara alldeles utmärkt om det var så att det fungerade utanför riksdagen. Det behöver alltså inte vara något fel på beslutet i sig. Men när inte myndigheterna följer riksdagens beslut är det rättsövergrepp som pågår, och de rättsövergreppen tar inte alla vi riksdagsledamöter själva itu med. I en demokrati och en rättsstat måste människor känna trygghet och bli behandlade på samma sätt. Oberoende av vad det är för fel som har drabbat en skall man bli behandlad med respekt. Det blir man inte i dag i Sverige. Därför tycker jag att det är viktigt att lyfta fram den här frågan. Annars kommer förtroendet för det politiska systemet och för de beslut riksdagen fattar - vare sig Gullan Lindblads parti är med eller inte - att urholkas.
Herr talman! Jag tycker nog att det är litet övermaga att i riksdagen säga att tjänstemännen inom myndigheterna inte gör sitt jobb, och t.o.m. begår rättsövergrepp. Men jag håller helt med om att vi alla i riksdagen skall föra en kamp. För det första skall vi fatta beslut som inte kan tydas på vilket sätt som helst och för det andra skall vi på olika sätt sträva efter att man i statliga styrelser osv. verkligen har det argusöga som gör att myndigheterna lyssnar till vad riksdagen egentligen menar. Man bör kanske mer se till lagens mening och icke till hundra procent till lagens bokstav. Det handlar ju ofta om att tyda lagtext. Det har talats om rättsövergrepp.

Herr talman! Enligt det moderata synsättet är ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp något mycket mer än de utgiftsområden i budgeten som vi nu skall debattera. Verklig social trygghet kan aldrig skapas enbart genom politiska beslut och politiskt styrda system. Detta har människor i hög grad fått uppleva under senare år när de offentliga trygghetssystemen genomgått stora förändringar med hänsyn till samhällsekonomin. Herr talman! Alltför länge bestod vi oss med system som vi inte hade råd till. Människor som länge invaggats i tron att det offentliga skulle sörja för deras trygghet från vaggan till graven har funnit att politiker genom riksdagsbeslut snabbt kan ändra hela deras tillvaro. "När pengarna är slut", för att citera författaren Anders Isaksson, står det parti som länge agerat jultomtar alldeles vilsna och besparingarna tar slår blint. Vi moderater strävar efter stabila, pålitliga system, som ger en god, grundläggande ekonomisk trygghet. Med lägre skatter - vilket skulle vara den mest sociala politiken i dag - i ett samhälle med ekonomisk tillväxt kan människor leva på sin lön och själva ta ett eget ansvar för sin sociala trygghet. Med ett ökat ansvarstagande från oss som har förmånen att vara ganska friska kan vi ge ett verkligt gott stöd där det verkligen behövs. Vår roll som politiker är inte att helt styra in människorna i offentliga system. Det goda samhället med självständiga människor, som har framtidstro, växer fram i familjen, i de lokala gemenskaperna, i vänkretsen, kort sagt i det vi brukar kalla det civila samhället. I praktisk politik innebär den moderata politiken att vi vill ta vara på varje människas sunda ansvarstagande för sig själv och sin familj. Då får vi råd att hjälpa dem som behöver hjälpen bäst. Under utgiftsområde 10 sorterar bl.a. sjukpenningförsäkringen. Vi förordar här en fortsatt ersättningsnivå om 75 % och anser att ytterligare en karensdag för långtidsfriska bör införas i försäkringen för att betona arbetslinjen. Åtgärden bör kombineras med samma högriskskydd som i dag om högst tio karensdagar per år. Insjuknar man inom en fjortondagarsperiod räknas detta som en period liksom i dag. Vi anser vidare att sjukpenningen bör beräknas på ett genomsnitt av de senaste 24 månadernas inkomster. Vi moderater har föreslagit besparingar inom utgiftsområde 10, ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, om sammanlagt drygt 6 miljarder kronor. Våra besparingsförslag inriktas på områden där människor ges möjlighet att förbättra den egna situationen. Vi riktar inte in oss på handikappade barn, änkor eller låginkomstpensionärer. Socialdemokraternas besparingar slår numera allt mer blint, och kännetecknande är att man främst lyssnar till och faller undan för starka organisationer, särskilt LO, som står rörelsen nära. Även om jag inte skall debattera änkepensionerna - det kommer ju i en senare debatt - vill jag påtala att landets 52 000 änkor förlorar hela eller delar av den del av änkepensionen som utgörs av folkpension. 40 miljoner kronor, dvs. samma summa som ges i present till LO för viss utbildning! Hela besparingen inom änkepensioneringen om ca 900 miljoner kronor motsvarar ungefär förslaget om flytten av museisamlingar från Stockholm till Göteborg. Regeringen anser sig litet rått uttryckt ha råd att flytta mumier över landet men inte att hålla ingångna avtal gentemot landets änkor! Sådan är prioriteringen i regeringspartiet! Regeringen talar ibland om företagens betydelse för tillväxt och välfärd. För någon dag sedan kunde vi höra på radio att den socialdemokratiska partiledningen inför kongressen nästa år gått ut med budskapet att det är "dynamiska småföretag som ska rädda Sverige" och att "småföretagens flexibilitet spelar en avgörande roll för tillväxten". Men så kommer ju naturligtvis bockfoten fram, och man undrar: Företagen vill ju tjäna pengar - är arbetarrörelsen redo att ställa upp på det? Företag kan faktiskt inte leva av luft! De vackra orden om småföretag är just vackra ord och ingenting annat. Handlingen gentemot företagen är direkt hindrande för tillväxt och fler arbetstillfällen! Ett sådant exempel är den förlängning av sjuklöneperioden till en månad som antogs av riksdagsmajoriteten nyligen, och som är ett rent dråpslag mot enmans och fåmansföretagen. Vi moderater gick emot förslaget, dels därför att det är en ytterligare pålaga på företagen eftersom de inte har kompenserats mer än till hälften genom avgiftssänkning, dels på grund av risken för att företagen i fortsättningen endast vågar anställa kärnfriska personer. Vi har tyvärr redan fått svart på vitt om att det vi varnade för är en realitet idag. Många företag anställer inte personal och många kräver hälsoundersökning av arbetssökande. Man vågar inte anställa någon som inte är fullt frisk. Vissa företag anser sig inte ha råd med tilläggsersättningen inom sjukförsäkringen, såg jag i en tidning häromdagen. Jag tycker att det är riktigt att hålla ingångna avtal. Men vad gör ett företag som har dålig likviditet, kanske också soliditet, och som inte anser sig ha råd? Det är inte att förundra sig över att man inte orkar fylla sina förpliktelser, i all synnerhet som försäkringen mot ökade kostnader för sjuklön är så dyr att endast 8 000 företag i hela landet har ansett sig ha råd att teckna en sådan försäkring. Samtliga partier i utskottet utom Socialdemokraterna och Centern har i ett särskilt yttrande påtalat att det är alldeles nödvändigt med avsevärda förändringar av försäkringen, bl.a. lägre avgifter, för att försäkringen skall upplevas som attraktiv för företagen och för att man över huvud taget skall kunna försäkra sig. I ett särskilt yttrande har oppositionen också påtalat nödvändigheten av samverkan mellan olika organ, t.ex. mellan försäkringskassan, vårdsektorn och arbetsförmedlingen. Det är ett förslag som bl.a. har förts fram av Sjuk och arbetsskadekommittén och som vi debatterade mycket hårt i samband med föregående betänkande. På det här området tycks regeringen inte ha något större engagemang. Vi fick nyligen höra att regeringen diskuterar att inlemma arbetsmarknadens parter i samarbetet, ett förslag som vi fattade beslut om i socialförsäkringsutskottet under min tid som ordförande. Nuvarande talmannen var första namn på motionen. Men det har alltså inte hänt mera, utan man diskuterar. Det som har hänt är egentligen att man har förlängt vissa försöksverksamheter. När det gäller förtidspensionerna anser vi att det viktigaste är att höja den faktiska pensionsåldern genom aktiva rehabiliteringsåtgärder. Vi anser det vidare nödvändigt att kontrollen av utnyttjandet av såväl sjukpenningförsäkringen som andra försäkringar bör intensifieras för att minska kostnaderna och behålla respekten för försäkringarna. Fru talman! Under utgiftsområde 10 finns också anslagen till Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna. Vi är i utskottet alla överens om att försäkringskassorna fått utökade arbetsuppgifter, inte minst med bostadsbidragen, underhållsstödet och kraven från oss alla på ökad kontroll av försäkringssystemen. Jag har själv tagit upp kassornas problem i utskottet eftersom jag vid besök på olika försäkringskassor i landet har noterat att personalen faktiskt knäar under arbetsbördan. Vi moderater har därför ställt upp bakom förslaget om att 33 miljoner överförs från Riksförsäkringsverkets budget till försäkringskassornas verksamhet. Men vi var alla mer eller mindre chockade över att förslaget lades på bordet vid justeringssammanträdet utan något som helst samråd och utan någon som helst konsekvensbedömning. Protesterna från de anställda vid Riksförsäkringsverket har inte heller låtit vänta på sig. Vi har allihop, förmodar jag, fått brev om det. Fru talman! Det är inte utan att jag känner det så här: Vad göras kan är allaredan gjort - med hänsyn till budgetbehandlingen för närvarande. Budgeten är ju redan antagen, så vi har valt att genomgående redovisa våra säryrkanden i särskilda yttranden. Men våra motioner och tidigare reservationer visar klart den politik vi vill föra - ett klart alternativ till regeringspolitiken!

Fru talman! Under det här utgiftsområdet ingår också sjuklöneperioden, vilken beslutades om i betänkande SfU 4. Vad som nu tas upp i en motion av Kjell Ericsson m.fl. är att det måste finnas en försäkring mot sjuklönekostnader för småföretagare som är så prissatt att den faktiskt uppmanar till teckning. I dag kan visserligen ett företag med en lönesumma på högst 90 basbelopp, som i betänkandet föreslås höjas till 130 basbelopp, försäkra sig hos försäkringskassan mot sjuklönekostnader fr.o.m. den fjärde sjukdagen. Denna försäkring är emellertid så utformad - kostnad 1,6 % av lönesumman - att allt färre företag valt att försäkra sig, och i dag uppgår antalet försäkringstagare till drygt 8 000. Över hälften av företagarna anser att det är viktigt med en försäkring som till rimliga kostnader täcker kostnaderna för sjukfrånvaron. Försäkringsavgiften bör därför inte överstiga 1 % Det råder stor enighet om att det är i de små företagen som de nya jobben skall skapas. Olika åtgärder har också under senare tid föreslagits eller beslutats för att förbättra de mindre företagens villkor, t.ex. nedsättning av arbetsgivaravgiften med 5 % av avgiftsunderlaget från den 1 januari 1997. Att också se över villkoren för en försäkring som täcker kostnaderna för sjukfrånvaron anser jag vara motiverat. På utgiftsområde 10 tas också upp gällande ordning om fastställande av basbeloppet. Den minskning av basbeloppet med 2 % som sker vid beräkning av ålders och förtidspension har beslutats gälla så länge budgetunderskottet är över 100 miljarder kronor. När underskottet blir 50-100 miljarder skall minskningen vara 1 %, och vid ett budgetunderskott under 50 miljarder minskas med ytterligare 1 %. Då skall alltså ett oreducerat basbelopp gälla för beräkning av ålders och förtidspensioner. När nu budgetunderskottet minskat radikalt och beräknas bli ca 61 miljarder år 1997 förutsätter jag att omräkningen av basbeloppet sker automatiskt så att pensionärerna efter nästa nyår endast får en reducering på 1 % av pensionsutbetalningen. Åke Nygårds om pensionärerna kan räkna med högre pension år 1998. Jag noterar att Gullan Lindblad i sitt anförande sade att hon inte tror på politiska beslut. Men i den förra debatten hade hon stor tilltro till de politiska besluten. Jag tror däremot att det är de politiska besluten som skall gälla. Det vi beslutar här är det som gäller. Fru talman! Jag står bakom yttrande nr 7 angående försäkring mot kostnader för sjuklön. För övrigt yrkar jag bifall till utskottets hemställan vad gäller utgiftsområde 10.
Fru talman! Jag har inte samma tilltro till denna regerings politik och dess beslut som Centerpartiet uppenbarligen har. Jag tycker över huvud taget att vi skall fatta långt färre beslut i denna kammare, men de skall vara mycket tydligare och klarare så att myndigheterna vet vad de har att rätta sig efter.

Fru talman! Folkpartiet liberalerna har föreslagit en alternativ budget för 1997. Vårt budgetförslag innebär sänkta skatter för företagande och tillväxt för att få fram nya jobb till alla dem som är arbetslösa. Vi ser ju varje dag att arbetslöshetssiffrorna ligger kvar, om man är positiv, eller tenderar att öka. Vi befinner oss nu på helt orimliga nivåer. Folkpartiets budget har en stark rättviseprägel genom en tydligare omsorg om de mest utsatta i och utanför Sverige. Även om våra anslagsyrkanden för något utgiftsområde ryms inom den beslutade utgiftsramen är vårt budgetförslag en helhet. I detta andra steg är det därför inte meningsfullt att fullfölja våra anslagsyrkanden. Fru talman! Jag vill ändå kommentera några av våra förslag. Folkpartiet har en helt annan syn på utgiftsområde 10, ekonomisk trygghet vid sjukdom, än regeringen. Regeringen och utskottsmajoriteten säger sig vilja minska sjukfrånvaron genom ökad rehabilitering m.m. I samma andetag drar man in på anslagen till rehabilitering och de s.k. Dagmarmedlen. Detta är självfallet en oklok politik eftersom den leder till längre sjukfrånvaro och större utslagning. Dessutom leder den till ökade köer i vården, och därmed till ökade kostnader och större lidande för sjuka människor. Folkpartiet genomförde 1992 den s.k. vårdgarantin i samarbete med de andra borgerliga partierna. Detta ledde till minskade köer i vården. När nu köerna ökar på nytt är det självfallet viktigt att det här arbetet tar fart på nytt. Det är ju ett fortsatt viktigt arbete som dessutom sparar stora sjukskrivningskostnader. Man kan än en gång konstatera att det är märkligt att regeringen drar ned på de här anslagen. Det är naivt att tro att man kan öka den arbetslivsinriktade rehabiliteringen genom att minska anslagen. Det är både samhällsekonomiskt och mänskligt lönsamt att satsa mer medel för att korta köerna i vården och för ökad rehabilitering. Folkpartiet föreslår därför tre gånger regeringens budget till rehabilitering och för att korta köerna i vården. Fru talman! I den föregående debatten fick vi besked från regeringen att man inte kan förklara hur man skall öka rehabiliteringen och minska köerna när man har dragit in en del av medlen. Vi anser också att det nu är dags att höja sjukpenning och närståendepenning till 80 % fr.o.m. den 1 januari 1997, dvs. ett år tidigare än vad regeringen har tänkt sig. Vi ser det också som angeläget att rätten till ledighet för vård av svårt sjuk person bör ökas till det dubbla antalet dagar. Detta är möjligt att finansiera genom en minskad belastning på vårdplatserna i landstingen. Rätten att få vårdas hemma kanske sina sista dagar i livet måste öka om det är så att någon orkar med att stötta sina anhöriga. Fru talman! Folkpartiet har också i flera sammanhang motsatt sig en höjning av sjuklöneperioden från två till fyra veckor, främst därför att ökningen inte är kostnadsneutral, men också därför att en utvärdering av sjuklönen bör göras bl.a. med avseende på hur arbetshandikappades och kronikers situation på arbetsmarknaden har utvecklats. En ökning av sjuklönen genom att arbetsgivarna belastas med ökade kostnader leder inte till fler jobb utan till färre. Vad Sverige behöver är inte färre jobb och färre småföretag utan fler jobb och fler småföretagare. Låt mig också, som Gullan Lindblad, säga att den försäkring som finns hos Riksförsäkringsverket för småföretag som vill återförsäkra sig mot höga sjuklönekostnader inte fungerar. Det måste till en förbättrad försäkring för att många småföretag inte skall slås ut eller för att många småföretag inte skall avstå från att driva sin verksamhet vidare och lägga ned sitt företag. Det finns faktiskt sådana exempel. Den försäkringen kan också behövas för att många med funktionshinder och återkommande sjukfall inte skall ställas utanför arbetsmarknaden och inte få rätten till ett arbete. Rimligen borde regeringen och Centern insett detta innan man lastar på företagen hälften av kostnaderna för den ökade sjuklönen. Fru talman! Trygga och stabila sjukförsäkringar med mer av försäkringsmässighet och rimliga ersättningsnivåer som man kan lita på står sig i framtiden är vad Sverige behöver. I dag är det tyvärr så att allt är en enda röra. Det är ständigt nya ändringar. Jag vågar inte säga hur många hundra förändringar vi har åstadkommit under de senaste åren. Så kan vi inte fortsätta, fru talman. Detta är inte rimligt.

Fru talman! Vi har redan fattat beslut om utgiftsramarna. Meningen med dagens debatt är väl att vi skall tala om hur vi egentligen skulle vilja ha det. Vi kan inte rösta om anslagen, men Vänsterpartiets förslag finns kort beskrivna i ett särskilt yttrande. Innan jag går in på våra konkreta förslag vill jag ta upp en annan fråga. Vi pratar många gånger om huruvida de beslut som vi fattar här får konsekvenser för kommunerna. Omvänt kan man ju säga att de nedskärningar som görs inom vården i dag, och som bekant ger upphov till långa väntetider och långa operationsköer, i sin tur har betydelse för kostnaderna för sjukersättningen. Köer kostar, men inte bara pengar. Det handlar också, som jag ser det, om onödigt lidande och mycket onödig oro. I mitt hemlän var det i vissa fall mycket svårt att uppfylla vårdgarantin för de diagnoser som den avsåg. Jag tror säkert att det är så på andra håll också. Det gäller inte bara de sjukdomar och besvär som inryms i vårdgarantin utan detta börjar bli ett generellt problem. Nu skall vi ju inte prata om behovet av mer pengar till kommunerna och landstingen inom det här utgiftsområdet. Men det har uppenbarligen en viss betydelse. De växande köerna är ju ett exempel på hur besparingar inom ett område ger upphov till ökade kostnader inom ett annat. Köer och överbeläggningar på avdelningar tycks ha kommit för att stanna om vi inte gör någonting åt det. För bara några dagar sedan informerade dessutom Landstingsförbundet om att ytterligare 25 000 jobb måste bort inom sektorn fram till år 2000. Man beräknar att sjukvårdssektorn skulle behöva ca 6 miljarder kronor för att detta skulle kunna förhindras. Sjukvården är i ett utsatt läge. Jag tycker att det är ett problem som vi måste ha med när vi talar om nivåer och kostnader för sjukförsäkringen. De låga nivåerna inom sjukförsäkringen gör att vi vänder oss allt längre bort ifrån inkomstbortfallsprincipen. Ett tecken på det är att efterfrågan på privata sjukförsäkringar har ökat, utbudet likaså. Har vi bara råd kan vi komplettera den ekonomiska tryggheten vid sjukdom. Är vi tillräckligt betydelsefulla kan försäkringar tecknas för att vi snabbt skall kunna få vård när vi blir sjuka. Socialförsäkringsutskottet besökte för en tid sedan ett försäkringsbolag som mycket ingående informerade oss om den nya växande marknaden. Vi fick också veta att alltfler inte bara efterfrågar kompletterande skydd vid sjukdom utan också försäkringar för att kunna få ett tryggat boende vid ålderdomen. Det var en fullkomlig nyhet i varje fall för mig. Vänsterpartiets förslag inom utgiftsområde 10 till de delar som överstiger det fastställda taket finns i ett särskilt yttrande. Det innehåller bl.a. en höjning av nivån i sjukförsäkringen till 80 % i januari 1997. Statistiken visar att färre sjukskriver sig. De är egentligen inte friskare, utan sanningen är väl den att många helt enkelt inte tycker sig ha råd att vara sjuka, att byta arbetsskift, att ta ut semester eller ledighetsdagar. Att folk helt enkelt går till jobbet fastän de är sjuka är inte alldeles ovanligt i dag. En låg sjukersättning i kombination med sänkta nivåer inom andra områden, t.ex. bostadsbidrag, gör också att ekonomin urholkas alltmer för människor. I den förra debatten angående förändringar i kriterier för sjukpenning tog vi upp de planerade besparingarna på rehabiliteringen som nu kommer att göras. Jag tänker inte upprepa vad jag sade då mer än att vi analogt med det resonemanget har med det i vårt särskilda yttrande och att vi i vårt förslag till budget tidigare i höstas beaktade de ökade kostnader som det förslaget medförde. Så till de små företagen och sjuklöneperioden. Vänsterpartiet har en reservation där vi vill att de små företagen skall undantas från regeln att betala sjuklön. Det gäller företag med högst fyra anställda. Det är just i de små företagen som sjukfrånvaron kan få mest negativ betydelse för verksamhet och ekonomi. Det är också där som vi tror att viljan till nyanställningar och den förändrade sjuklöneperioden direkt kan påverkas. Det är här som risker för utestängningseffekter kan uppstå. Det säger företagarna själva. Det är oerhört många småföretag som har hört av sig och varit bekymrade över vad den nya sjuklöneperioden kan föra med sig. Flera som jag talat med tycker också att redan den bestämmelse om 14 dagar som gäller fram till nu i vissa fall känns svår. Det har vid många olika tillfällen framförts i denna kammare hur viktigt det är att underlätta för företagen att göra nyanställningar. Vi har hört det flera gånger, inte minst förra veckan i debatten om arbetsrätten.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

Fru talman! Det viktigaste målet med att ha socialförsäkringar är att tillförsäkra människor ett grundläggande socialt skyddsnät i livets olika skeden. Däremot är det ingen uppgift för det statliga trygghetssystemet att försäkra alla, så att de skall kunna behålla en högre levnadsstandard de kanske tidigare uppnått. En grundtrygghet behövs av ekologiska, fördelningspolitiska och ekonomiska skäl. Miljöpartiets grundsyn är att alla människor har samma värde och att de har gemensamma grundläggande behov. Människor har både rättigheter och skyldigheter gentemot samhället. Samhället skall garantera en ekonomisk bastrygghet när människor inte kan försörja sig själva. Rättigheten till en grundtrygghet baseras på att vi är medlemmar i samhället, inte i första hand på vår position i arbetslivet. Det betyder att även arbetslösa, sjuka och handikappade som inte har möjlighet att försörja sig skall kunna lita på att de inte blir lämnade utanför. Samtidigt måste alla som har möjlighet svara för sin egen försörjning. Vi måste solidariskt hjälpa dem som inte har denna möjlighet. I de kortvariga försäkringarna vill vi höja garantinivåerna och ha en högre procentuell ersättning vid låga inkomster än vid högre, inkomstbaserat skydd, ett s.k. "brutet tak". I den långvariga försäkringen vid ohälsa och arbetslöshet samt i ålderspensionerna föreslår vi en ersättning lika för alla, oberoende av tidigare inkomst. Detta för att skydda dem som halkar ur skyddsnätet. I dag kan man bli utstämplad, man förklaras inte längre sjuk, man får ingen sjukförsäkring och får vända sig till socialnämnden och socialhjälp. Det vill vi att människor skall slippa att göra. Fru talman! I vår partimotion om socialförsäkringarna yrkas att ersättningen i samtliga socialförsäkringar skall vara 80 % för inkomster upp till 4,2 basbelopp - mellan 12 700 och 13 000 kr - och för inkomstdelar därutöver 40 %. Det skulle ge en rättvisare fördelningsprofil än dagens, och det borde regeringen vara intresserad av att hitta. Den har mig veterligt ännu inte hittat något bra sätt att finansiera en höjning av nivån till 80 %. Jag vill än en gång poängtera att de stora skillnaderna finns mellan dem som är inne i systemet och dem som är utanför. Vi vill höja nivån till 80 % för låginkomsttagare. I samband med förändringen vill vi också sänka taket i försäkringen till 6,5 basbelopp och höja arbetslöshetsförsäkringen i motsvarande mån. Förslaget innebär jämfört med regeringens förslag minskade bruttoutgifter 1997 med 300 miljoner kronor och med Miljöpartiet vill ha en ny gemensam organisation bestående av försäkringskassan, arbetsförmedlingen och vissa delar av kommunens socialtjänst samt landstingen öppensjukvård som slås samman till en lokal organisation. Detta kommer att leda till att människor som är i behov av dessa förvaltningars tjänster ges ett helhetsbemötande. I dag kan en människa vara utsatt för två eller tre utredningar. En utredning är svår nog när man skall tala om sina förhållanden. Skall det upprepas flera gånger kallas man Svarte Petter som inte platsar någonstans. Den organisationern kommer dessutom att leda till effektiviseringsvinster vad gäller administration och förvaltning. Miljöpartiet beräknar att vid en sammanslagning av dessa förvaltningar på det sätt vi beskriver kommer en effektiviseringsvinst om ca 220 miljoner att kunna föras över till andra angelägna områden fr.o.m. 1999.

Fru talman! Vi kristdemokrater har presenterat ett heltäckande förslag till statsbudget som ett alternativ till regeringens budgetproposition. Vårt alternativ inriktar sig på att skapa förutsättningar för nya och växande företag, för att skapa de nya jobben, skapa resurser för kommuner och landsting för att möta de växande behoven av vård och omsorg och att värna de mest utsatta grupperna samt att kompensera dem som hittills har drabbats värst av budgetsaneringen. Men riksdagens majoritet har fastställt utgiftsramarna för statsbudgeten och dess olika utgiftsområden i enlighet med regeringens inriktning av den ekonomiska politiken. Det är en inriktning som vi kristdemokrater inte stöder. Därför medverkar vi inte till några detaljbeslut. Vi är hänvisade till att redovisa vår politik i särskilda yttranden. Det gäller på alla de tre utgiftsområden som vi nu debatterar under betänkandet Vi börjar där med att deklarera att vi kristdemokrater liksom tidigare avvisar 75-procentsnivån i sjukförsäkringsersättningen. Det gör vi på den grunden att alla människor inte har marginaler. Vi har sagt detta tidigare i denna kammare, eftersom frågan har varit uppe flera gånger. Det tål att upprepas. Alla borde förstå och känna till att alla människor inte har marginaler. Det låter så jämlikt och bra när man från regeringssidan säger att alla skall vara med och spara. Vi kristdemokrater tycker att alla som kan skall vara med och spara, men de som inte har den minsta lilla marginal kan ju inte gör det. Eftersom det inte finns ett rimligt golv i sjukförsäkringen och eftersom det inte finns ett brutet tak med differentierade nivåer, accepterar vi över huvud taget inte 75-procentsnivån. Det har lett till ett ökat socialbidragsberoende, vilket är mycket negativt och tärande på kommunernas resurser som behövs till angelägen vård och omsorg och för upprätthållandet av kvaliteten i utbildningen. Vi kristdemokrater menar att ett bättre sätt att fördela bördorna är att införa ytterligare en karensdag med bibehållet maximalt antal karensdagar, tio dagar per år, alltså ett högkostnadsskydd. Den som är sjuk någon gång då och då men som för det mesta är långtidsfrisk, får därmed bära en större del av bördan. Vi säger nej till regeringens förslag till beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten och har i stället ett eget förslag som bygger på genomsnittsinkomsten under 24 månader. Något som vi redan har varit inne på litet grand tidigare, trots att det berör detta utgiftsområde, är rehabiliteringstjänsterna. Vi säger nej till neddragningen av försäkringskassornas medel till köp av rehabiliteringstjänster. Regeringen aviserade redan i vårpropositionen att man skulle spara samtidigt som en översyn av effekterna av de senaste årens rehabiliteringsinsatser skulle genomföras. I avvaktan på resultatet skulle man tillfälligt göra en neddragning - tillfälligt i två år, 1997 och 1998. För oss kristdemokrater är det svårt att inse logiken i att koppla det ena till det andra. Vi motsätter oss inte översynen, tvärtom. Men vi ser ingen som helst anledning att minska ambitionerna när det gäller angelägna rehabiliteringsinsatser. När jag funderade över detta roade jag mig med att tänka på hur det skulle vara om man skulle genomföra samma sak när det gäller andra översyner, utvärderingar och utredningar som pågår. Om vi överallt där en utredning tillsätts eller där en översyn eller kartläggning pågår samtidigt skulle spara litet grand tillfälligt under ett par år, då skulle vi kanske spara ganska mycket pengar i statsbudgeten. Detta kunde kanske vara ett tips, men självfallet är det fullständigt ologiskt. Det finns ingenting som talar för att det är ett rimligt arbetssätt. Vi beklagar neddragningen. Vi ser på rehabilitering som viktiga investeringar som leder till vinst i slutändan. Därför satsar vi ytterligare medel för detta. Jag tror att vi tar hem detta genom en ökad faktisk pensionsålder och med minskade förtidspensioner. Det är naturligtvis bättre att göra besparingarna där. När det gäller de mest utsatta grupperna ser vi ett behov av extra stöd för att återställa arbetsförmågan och stärka konkurrensförmågan hos många olika grupper på arbetsmarknaden - arbetslösa, sjukskrivna, personer med funktionshinder, arbetshandikappade, unga handikappade, psykiskt störda och personer med psykosocial ohälsa. För dessa grupper behövs extra stöd som bara kan tillgodoses genom samverkan mellan olika aktörer. Därför trycker vi väldigt hårt på detta i vårt alternativ. Det är väldigt angeläget att samverkan fungerar. Men trots lokala rehabgrupper, en lång rad samverkansprojekt och centrala överenskommelser angående ansvarsfördelning m.m., redovisas i dag avsevärda gränsdragnings och samordningsproblem. När denna samverkan inte fungerar på ett önskvärt sätt är det enskilda individer som inte får sina behov tillgodosedda. Detta är naturligtvis inte acceptabelt. Översynen måste ske snabbt och effektivt. Vi kan inte vänta länge på åtgärder för att förbättra situationen. De många stora och svaga grupper som nu börjar att slås ut på arbetsmarknaden kan egentligen inte vänta alls. Därför är det väldigt, väldigt bråttom att få till stånd en samverkan som fungerar och är effektiv. Vi kristdemokrater motsätter oss också nivåerna på egenavgifterna till sjukförsäkringen. Egenavgifterna höjs år efter år till ett system som går med överskott på ca 20 miljarder. Det är alltså fråga om en ren skatt som man kallar för egenavgift. Det är något som urholkar kommunernas och landstingens skatteintäkter - resurser som de behöver för vård, omsorg osv. Jag vill också uppehålla mig något vid den förlängda arbetsperioden. Det var ett brett motstånd från arbetsmarknadens parter och från flera av oss från oppositionspartierna mot införandet av de förlängda arbetsperioden. Detta uppmuntrar inte företagare att anställa, åtminstone inte småföretagarna, tvärtom. Företagaren i det lilla företaget som skall anställa har en stor tröskel att ta sig över. Det är mycket som hindrar och som måste övervinnas för att kunna ta detta steg. Det är liksom att lägga på ytterligare en centimeter på denna tröskel. Det kommer också att försvåra för svaga grupper på arbetsmarknaden. Kanske är det som jag nu visar upp litet karikatyr: Framtida platsannons?, som företagarna har tillsänt oss. Villkor? Fullt frisk med garanti för noll sjukdagar under anställningstiden osv. Det är naturligtvis som en karikatyrbild, men det är ganska tankeväckande. Jag tror att de två effekterna av den förlängda sjuklöneperioden blir just detta: ett hinder för nyanställningar och att svaga grupper slås ut.

Fru talman! Saneringen av statens finanser har varit framgångsrik. Det innebär att vi i dag står på en betydligt stabilare grund när det gäller våra socialförsäkringssystem än vad vi gjorde för bara två år sedan En rad förändringar har skett och ytterligare några återstår. Vi befinner oss därmed i ett läge som gör att vi 1998 kan höja ersättningsnivån i sjukförsäkringen till 80 %. Det är en angelägen uppjustering som innebär en nivå som för de flesta bättre motsvarar vad som är rimligt. Något behov av att införa ytterligare karensdagar i sjukförsäkringen finns inte. Det skulle drabba många mycket hårt. Sjukfrånvaron har sjunkit under de senaste åren i en omfattning som motsvarar ca 300 000 Att i ett sådant läge fördubbla självrisken är inte motiverat av några ekonomiska skäl. Problemet i dag är inte att människor är korttidssjuka. Det som vi har anledning att vara oroliga för är att så många slås ut från arbetsmarknaden och att man inte får tillräckligt stöd för att komma tillbaka efter en sjukdomsperiod. Nu har vi emellertid ett omfattande utredningsmaterial, som ger goda förutsättningar att förbättra rehabiliteringen och därmed undvika utslagning. Riksförsäkringsverket presenterade i oktober i år en redovisning som ökar kunskaperna om de långtidssjuka och som kommer att vara till hjälp för att organisera, följa upp och utvärdera rehabiliteringsarbetet på ett bättre sätt. RFV konsterar att det är de som är arbetslösa, långvarigt sjukskrivna och dessutom har andra problem som social isolering, missbruk och psykiska problem som mest behöver samordand hjälp. Det är sådana ytterligare problem som gör det svårt att komma ur en längre sjukskrivning och få ett jobb. Därför är det oerhört angeläget att denna grupp uppmärksammas särskilt och tidigt. Riksförsäkringsverket har också nyligen redovisat resultatet från den arbetsgrupp som haft i uppdrag att skapa en samsyn mellan den centrala myndigheten och försäkringskassorna när det gäller rehabilitering. Sjuk och arbetsskadekommittén har framhållit hur viktigt det är att det finns en helhetssyn på individen i dessa fall, så att man bättre kan samordna och effektivisera rehabilteringen för utsatta individer. För drygt ett halvår sedan presenterade utredningen med det märkliga namnet Egon Jönsson sin kartläggning av de lokala samverkansprojekt som pågår inom rehabiliteringsområdet. Kartläggningen visar att det förekommer en rad samverkansprojekt runt om i landet med både tre och fyra parter inblandade. Utredningen påpekar att mycket går att göra inom de ramar som finns, men att samverkansprojekten måste ges större legitimitet så att ett nytt sätt att arbeta kan växa fram i hela landet. Det innebär inte att samverkan skall organiseras likadant överallt. Tvärtom bör man ta stor hänsyn till de lokala förutsättningarna. Det pågår också lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso och sjukvård inom fem försöksområden. Regeringen har avsatt ytterligare medel för att denna försöksverksamhet skall få fortsätta. Den förlängs nu till utgången av år 2000. Det är viktigt att verksamheten får pågå tillräckligt många år för att den skall kunna ge tillförlitliga erfarenheter. Regeringen har vidare i vårpropositionen sagt att den tänker göra en översyn av effekterna av de senaste årens rehabiliteringssatsningar. Medlen till försäkringskassornas upphandling av medicinsk rehabilitering minskas därför tillfälligt med 185 miljoner kronor i avvaktan på en sådan översyn. Regeringen har också aviserat att förslag om förbättrad rehabilitering kommer under våren 1997. Vi har också redan fattat beslut om att förlänga sjuklöneperioden från 14 till 28 dagar. Det lägger ett större ansvar på arbetsgivarna när det gäller dels att förebygga ohälsa på arbetsplatsen, dels att tidigt sätta in rehabiliteringsinsatser. Förslaget om nya kriterier för sjukpenning och förtidspension, som kommer att diskuteras och beslutas senare i dag, innebär också att sambandet mellan arbetstagaren och den egna arbetsplatsen blir starkare. Det bör ge bättre chanser för många att kunna återvända till sina gamla jobb eller till ett annat arbete på samma arbetsplats, med eller utan rehabilitering. Ett led i förändringsarbetet har varit att åstadkomma en tydligare renodling av de olika trygghetssystemen. Det är viktigt, både för att man skall kunna ha kontroll över kostnaderna och för att människor skall kunna få ett bättre stöd, att de olika försäkringarna får en tydligare avgränsning. Samtidigt förutsätter det att systemen är harmoniserade med varandra. Det får inte finnas gråzoner mellan systemen som innebär att människor riskerar att falla mellan stolarna och bli utan ersättning. Därför är det arbete som nu pågår inom regeringskansliet med att harmonisera arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen, förtidspensionen och socialbidragen den allra viktigaste delen i förändringsarbetet. Förslag är aviserade till nästa år. Därefter kommer vi att ha ett trygghetssystem som dels ger ett gott skydd till dem som blir sjuka, dels ger stöd och möjligheter att återgå till arbetet. Fru talman! Regeringen har avsatt extra medel till försäkringskassorna i anslutning till ett flertal reformer på socialförsäkringsområdet.

Till det sparkrav på 11 % fram till 1998 som försäkringskassorna har att följa och det merarbete som vissa stora reformer innebär skall läggas att inkomsterna från arbetsskadefonden minskas med 153 miljoner kronor i förhållande till föregående budgetår. Enligt socialförsäkringsutskottets uppfattning är det därför nödvändigt att ytterligare medel tillförs försäkringskassorna - annars kan den stora arbetsbeslastningen leda till längre handläggningstider och risk för rättsosäkerhet. Mot bakgrund av de stora krav vi ställer på försäkringskassornas administration bör därför ytterligare 33 miljoner kronor tillföras kassorna för kommande budgetår. Detta bör ske genom att en motsvarande minskning sker av de medel som anvisats för Riksförsäkringsverket. Fru talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till utskottsmajoritetens förslag och avslag på reservation nr 1.

Fru talman! Regering och riksdagsmajoritet skryter i dag över att saneringen av statens finanser har varit så framgångsrik. Detta är en sanning med stor modikfikation. Må så vara att det ser bättre ut på budgetsidan, men det är sannerligen inget att skryta över när vi vet att mellan 650 000 och 700 000 människor de facto är arbetslösa. Detta är det stora problemet och det stora underkännadet för den regeringen som i valrörelsen sade sig kunna avskaffa den öppna arbetslösheten till 98. Nygårds säger att man höjer sjukersättningen till 80 %. Det är också en sanning med modifikation. Det blir väl realiter ca 78 %, eftersom ni har ett nytt beräkningssätt där ni faktiskt har antagit de förslag som vi har lagt fram. Vi kan inte begära att Nygårds och jag skall vara överens om inriktningen på socialpolitiken. Vi representerar de klara alternativen i svensk politik. Jag behöver inte orda mer om det. Det verkar som om Nygårds inte lyssnade till vad vi hade för oss i den förra debatten. Vi har faktiskt redan klubbat de nya kriterierna. Det har tydligen också gått honom förbi att vi var väldigt kritiska till att samordnigen på olika sätt icke fungerar som den skall. Vi fick sannerligen inte några tillfredsställande svar från statsrådet. Här räknas upp en del förslag, och det är bra. Men kommer Nygårds nu verkligen att hålla tummen på ögat på regeringen, så att samordningen kommer till stånd och så att vi får förslag som är i enlighet därmed i fortsättningen?
Fru talman! Gullan Lindblad och jag är helt överens om att vi inte har lyckats med arbetslösheten. Det är ett mycket stort problem. Jag må säga att det skaver i både hjärta och ryggmärg för att vi inte klarar att skapa mera sysselsättning. Men det är bra att vi är överens om att vi verkligen skall göra allt för att klara av det. Jag kan lova Gullan Lindblad att vi skall hålla tummen på ögat på regeringen.
Fru talman! Det sistnämnda tackar jag för, för det behövs. Regeringen är passiv i dessa frågor. Man bara förlänger en del försöksverksamheter, och man lägger fram förslag där man bara har ryckt ut delar ur Sjuk och arbetsskadekommitténs förslag. Men det har vi alltså haft en debatt om. Det allt överskuggande sociala problemet i dag är arbetslösheten. Regeringen kan inte berömma sig av någonting så länge ni socialdemokrater inte får bukt med arbetslösheten och verkligen radikalt får ned den. Det var vi på väg att åstadkomma redan på våren 1994. Sedan har det gått åt skogen. Jag tror att det finns en sann ambition från Sven Åke Nygårds sida att göra något här. Men varför då inte ändra förslaget om sjuklön, som ju är ett av de största grundskotten mot de små företagens expansion under de senaste åren? En så stor börda läggs ju på småföretagen att man där över huvud taget icke har möjlighet att anställa människor. Varför då inte hjälpa till genom att stödja oppositionens förslag om att riva upp det här och återgå till den gamla ordningen? Det vore ett verkligt socialt förslag - med fler arbetstillfällen som följd!
Fru talman! Gullan Lindblad säger att regeringen har varit passiv. Det är möjligt att det kan tyckas vara så, med moderata ögon sett. Men går vi ut och frågar vad folk tycker om vad regeringen och vi i riksdagen har gjort tror jag inte att det är så många som håller med om att vi har varit passiva. Däremot tycker man kanske att vi har gått litet väl hårt fram när det gällt att försöka sanera den ekonomi som bl.a. Gullan Lindblad har varit med om att fixa. Sedan tycker jag, för att återkomma till frågan om arbetslösheten, att vi ändå kan se en del ljus i den mörka tunneln. I och med att ekonomin blivit bättre har vi möjligheter att satsa på arbetsmarknadspolitik. Det finns alltså möjligheter genom fler jobb och en större tro på framtiden. Tyvärr präglas diskussionerna i denna kammare, precis som någon sade i förra debatten här, av en våldsam negativitet. I stället borde vi ju se framåt och vara litet positiva.

Fru talman! Sven-Åke Nygårds sade i sitt huvudanförande att några ändringar återstår i sjukförsäkringen. Gäller det då avskaffandet av inkomsttryggheten? Ni samverkar ju väldigt flitigt med Centerpartiet. Jag har ingen socialdemokratisk ordlista med mig, men Sven-Åke Nygårds kan kanske beskriva för mig vad ordet harmonisera står för. Han säger nämligen att man skall harmonisera sjukförsäkring, akassa och socialbidrag. Betyder ordet harmonisera att ta sjukförsäkringens överskott på 30 miljarder kronor och kasta ned de pengarna i a-kassans djupa avgrund? Där är det ju bara ett stort svart hål. Eller vad är det för harmonisering som Sven-Åke Nygårds tänker sig att vi skall ha? Jag återkommer till frågan om jobben, som intresserar oss alla. Tror Sven-Åke Nygårds att det, om man inte har kostnadsneutralitet utan tar ut mera av småföretagen, blir fler jobb? Tror Sven-Åke Nygårds att det, om man tar ut mera pengar av småföretagen, blir en bättre arbetsmiljö, en bättre arbetsorganisation och ett bättre klimat för dem som arbetar i företagen när det inte finns tillräckligt mycket pengar? Jag har frågat statsrådet, men hon behagade inte svara. Kanske kan Sven-Åke Nygårds i stället svara. Hur blir det alltså med överskottet i sjukförsäkringen? Skall regeringen nalla i syltburken igen, eller skall medlen finnas kvar i sjukförsäkringen. Jag tänker då på de egenavgifter och arbetsgivaravgifter som enskilda människor har betalat in till en försäkring som en trygghet för framtiden. Skall de medlen ligga kvar eller skall de användas till något annat?
Fru talman! Sigge Godin verkar vara ovanligt sur i dag. Jag vet inte vad det kan bero på. När det gäller detta med att nalla i syltburken måste jag säga att det var en ordentligt tom syltburk som vi fick ta över. Det har givetvis påverkat. Vi har därför fått peta i de flesta burkar där det över huvud taget funnits några pengar att ta av. Det sägs att det är så synd om småföretagen. Det är möjligt att de får vissa problem med sjuklöneperioden, men där finns det ju en försäkring som de kan använda sig av. Om konjunkturerna framöver blir bättre, vilket vi ser flera tecken på, tror jag att även småföretagen kommer att kunna anställa. Jag är alltså inte lika orolig som Sigge Godin.
Fru talman! Låt oss klara ut det som nyss sades om att konjunkturerna blir bättre, samtidigt som ökade kostnader läggs på småföretagen. Blir arbetsmiljön bättre och blir det tryggare för de anställda, om man inte står fast vid den kostnadsneutralitet om vilken det rådde total enighet då sjuklönen infördes? Många i småföretagen frågar i dag: Hur skall det bli egentligen? Kan man lita på Socialdemokraterna? Jag brukar säga: Det skall ni inte alls göra, därför att de är inte att lita på. Sjukförsäkringen måste bli mera försäkringsmässig. Det som man har betalat in till försäkringen skall användas inom försäkringen, inte någon annanstans. Jag återkommer till mina frågor: Hur blir det med överskotten? Skall de användas för människor som behöver rehabilitering och som är i behov av att det blir kortare köer så att de snabbt kan återgå till jobbet? Det är ju människovärdigare. För en försäkring är det dessutom ett sparande om man kan se till att folk inte behöver utnyttja försäkringen i väntan på åtgärder. Min verkliga fråga är återigen: Vad står ordet harmonisera för? Betyder det att man lägger samman sjukförsäkring, a-kassa och socialbidrag på samma nivå för att få den grundtrygghet som Socialdemokraterna och Folkpartiet inte tycker är en bra modell? Eller är det möjligen så att ni har ändrat uppfattning? Vi tycker att inkomsttryggheten är väsentlig för människor. Vart är ni på väg?
Fru talman! Jag kan lugna Sigge Godin. Vi har samma uppfattning när det gäller översynen av det som han pratar om. Jag tänker då på harmoniseringen. När det gäller detta med att lita på Socialdemokraterna kan jag lova att vi gör det. Vi har varit ganska duktiga under de senaste två åren i varje fall när det gäller att klara ekonomin. Tyvärr har vi inte varit lika duktiga när det gäller att skapa arbeten. Frågan har ställts om arbetsmiljön blir bättre med en förlängd sjuklöneperiod. Jag utgår från att alla seriösa småföretagare tar ansvar för sina anställda. Huruvida arbetsmiljön blir påtagligt bättre kan jag inte ha någon uppfattning om. Däremot är det givetvis så att om arbetsgivare får ett större ansvar för att ta hand om de anställda ser de säkert till att de anställda inte skadas i sina jobb. Det är ju det som det här handlar om.

Fru talman! Jag skall också ta upp frågan om en harmonisering av trygghetssystemet, men kanske från en annan vinkel. Jag pratade förut om inkomstbortfallsprincipen. Vi i Vänstern ser med oro på att denna håller på att urholkas. Det ökade inslaget av privata försäkringar tycker vi är ett tecken på det. Jag skulle vilja ha en kommentar från Sven-Åke Nygårds när det gäller detta med att plånboken alltmer får avgöra om man får en god trygghet vid sjukdom. När det gäller sjuklöneperioden och småföretagen undrar jag om Sven-Åke Nygårds tar de små företagens varningar på allvar när det gäller utestängningseffekter och oviljan till nyanställningar.
Fru talman! Sjukersättningen skall ju höjas. Men enligt vår bedömning tål inte den ekonomi som vi har att hantera en höjning förrän vid nästa årsskifte. Tyvärr är det på det viset. Jag skulle önska att vi hade lika mycket pengar i vår budget som Vänsterpartiet har i sin budget. Då hade man kanske klarat detta. Men jag hittar inte några träd att plocka ned pengar från, tyvärr.
Fru talman! Jag har inte heller några träd att plocka från, Sven-Åke Nygårds. Men Vänsterpartiet gör en annan prioritering. Vi vill prioritera människor med lägre inkomster. När det gäller småföretagen noterar jag bara att alltsedan Anders Sundström vid småföretagarnas träff här i Stockholm för någon månad sedan uttalade sin oro för deras framtid har alla socialdemokrater som jag har försökt att tala med bara tigit.

Fru talman! Jag vill ta upp frågan om sjuklöneperioden, den förlängda arbetsgivarperioden. Det är en sak som jag önskar skulle kunna komma ut av vårt replikskifte: Jag skulle vilja veta vad socialdemokraterna egentligen tänker. Hittills har man talat med kluven tunga. Det beror mycket på vem som uttalar sig. Jag skall rekapitulera litet vad som har hänt. Efter det att propositionen kom på riksdagens bord, beslut fattades och majoriteten antog regeringens förslag sades det klart och tydligt att detta skulle gälla generellt för alla företagare - små som stora - och det skulle inte vara några problem. Några dagar senare hade småföretagarna inbjudit till småföretagarriksdag. Näringsministern var där. Han blev uppmärksammad på småföretagens problem. Han utfrågades av en reporter. Jag såg honom i TV-rutan och hörde honom ord för ord säga: Förlängningen av sjuklöneperioden är ett problem för småföretagen, och vi skall försöka att hitta en mjukare lösning för dem. Detta borde man kunna ta som ett löfte från den socialdemokratiska regeringen. Litet senare uttalade sig ansvarigt statsråd. Då stod det klart att det inte skulle ske någon förändring. Ytterligare en tid därefter uppvaktade en småföretagardelegation socialutskottet. Av referatet från denna uppvaktning att döma fick dessa småföretagare hopp om att det skulle komma en förändring för småföretagen, i bästa fall redan till den 1 juli 1997.
Fru talman! När det gäller den förlängda sjuklöneperioden tänker vi genomföra det som redan är beslutat. Jag råkade befinna mig på småföregarriksdagen och lyssnade på utfrågningen av Anders Sundström. Jag har inte alls samma bild av det som där sades som Rose-Marie Frebran ger uttryck för. Som alltid när man får någonting förmedlat i medierna plockas det ut vissa bitar. Man får aldrig något grepp om helheten. Jag uppfattade inte det hela så som Rose-Marie Frebran gjorde, även om Anders Sundström vidhöll att det kunde bli problem för småföretagen.

Fru talman! Sven-Åke Nygårds var där. Men jag satt hemma och såg på TV och hörde själv vad Anders Sundström sade som svar på reporterns fråga. Ett sådant svar skall man väl också stå för. Nu är ju inte Anders Sundström ansvarigt statsråd i den här frågan, men han har naturligtvis ett visst intresse för småföretagens villkor. Eftersom Anders Sundström inte har det formella ansvaret kan man inte ens ställa en fråga till honom och få ett svar. Men Sven-Åke Nygårds kan kanske fråga honom personligen - den typen av kontakter har ni väl - om han kan stå för det som han har sagt. Jag får väl ställa en fråga till ett statsråd på Socialdepartementet, eftersom det formella ansvaret ligger där. Då får jag försöka att få fram ett svar därifrån på frågan vad man tänker göra, om man står för de förhoppningar som man har ingett småföretagarna eller om man inte gör det. Det är ett hattande hit och dit. Så här kan man väl inte behandla småföretagarna som vi sätter vårt hopp till att de skall skapa nya jobb. Detta kan gälla även andra frågor, och det är en del av det dåliga politiska ledarskap som vi ser i dag med besked hit och dit.

Fru talman! Jag ställde en fråga i mitt inledningsanförande till Sven-Åke Nygårds. När nu budgetunderskottet blir under 100 miljarder 1997, kommer då folkpensionerna att räknas upp från 1998, så att pensionärerna kan räkna med en högre pension från samma datum?

Fru talman! Marie Engström har redogjort för Vänsterpartiets uppfattning när det gäller utgiftsområde 10. Jag tänker därför bara uppehålla mig vid det som har diskuterats under de senaste minuterna, nämligen den förlängda sjuklöneperioden. Jag hänvisar också till näringsminister Anders Sundströms uttalande på småföretagarriksdagen. I en skattedebatt här i kammaren fäste jag mig vid att Thomas Östros sade att han ville ha en större helhetssyn i politiken. Man skall inte bara diskutera skatterna utan man skall också anlägga ett näringspolitiskt perspektiv på frågorna. Det försökte jag att göra när jag interpellerade Anders Sundström i den aktuella frågan. Jag ville fråga honom vad det som han hade sagt på småföretagarriksdagen betydde. Det var en fråga direkt riktad till honom med anledning av hans uttalande. Vad hände? Jo, han vågade inte eller ville inte komma hit, utan han skickade fram Maj-Inger Klingvall. Hon var kanske inte insatt i vad Anders Sundström hade sagt och tänkt, så det blev en litet underlig debatt. Jag ville vidga debatten till att handla om det som den egentligen skall handla om, nämligen hur vi skall skaffa mer jobb i landet. Hur skall vi gynna för små företag så att de anställer folk? Men något svar fick jag inte. Det blev i stället en teknisk socialförsäkringsdebatt. Maj-Inger Klingvall hänvisade till de lättnader som görs för företagen utan att hon hade läst in sig på frågan när det gällde den skattemässiga delen. Det visade sig att dessa lättnader inte avsåg enskilda firmor och handelsbolag. Jag tycker att det är dåligt att man inte här i riksdagen kan diskutera och debattera de frågor som är aktuella. Vi sade nej till den förlängda sjuklöneperioden om 28 dagar när den först lanserades. Det var i samband med att man antog sysselsättningspropostionen i somras. Därefter försökte vi att hitta en annan väg. Vi måste på något sätt försöka att vädja till det eventuella förnuftet hos Centern och Socialdemokraterna. Därför lägger vi fram en form av kompromissförslag. Vi går med på den förlängda sjuklöneperioden, men vi vill undanta de allra minsta företagen helt från arbetsgivarperioden. Det om något skulle faktiskt vara ett incitament för dessa företag att börja anställa folk. Det är ganska meningslöst att vädja till något som inte finns, nämligen till förnuftet hos Centern och Vi har på Svenska Dagbladets ledarsida blivit angripna för vårt agerande i den här frågan. Vi fick in en replik, och därefter kom ytterligare en artikel på ledarsidan, som vi tyvärr inte fick replikera på. Vi har därefter försökt ta upp den här frågan både i kammaren och på andra ställen, men vi får inte fram en debatt om den. Det är dödstyst. Vilka ömma tår är det egentligen som vi trampar på? Svaret från socialförsäkringsutskottet vid behandlingen av vår motion har följande lydelse: "Eftersom avsikten med den förlängda sjuklöneperioden är att stimulera arbetsgivare till tidigare och effektiva rehabiliteringsåtgärder liksom till insatser på det förebyggande arbetsmiljöområdet, kan utskottet inte heller förorda ett slopande av sjuklöneperioden för de minsta företagen." Var finns argumentationen? Var finns det som skatteminister Thomas Östros säger, att man skall ha en helhetssyn, ett näringspolitiskt och ett sysselsättningspolitiskt perspektiv på detta? Det saknas ju. Ni är fullständigt nakna i denna fråga och vågar inte ens ta upp en debatt om vårt förslag, som fullt ut är finansierat. Det skulle kosta 400 miljoner att över huvud taget undanta de minsta företagen, med högst fyra anställda, från arbetsgivarinträdet. Hur har vi finansierat det? Jo, varför skall alla företag få 5 % rabatt upp till 600 000 kr i lön? Kan man inte begränsa det till företag med högst 20 anställda? Ni säger själva att det är där som utvecklingspotentialen finns. Thomas Östros säger i propositionen om skattelättnad för små och medelstora företag att denna riktar sig just till de företag där potentialen finns, företag med mellan 10 och 20 anställda. Visst är det intressant. Men varför skall alla andra företag - Volvo, Asea Brown Boveri osv. - komma i åtnjutande av de här förmånerna? Jag tycker att man sprider ut en mängd pengar på ett onödigt sätt. Det hade varit bättre att lyfta ut de här pengarna och lägga dem där de verkligen behövs. Det skall bli väldigt intressant att se hur företagaren Sten Svensson, Kjell Ericsson och Elver Jonsson, som uttalade sig här förra veckan, kommer att rösta. Ni har nu verkligen möjlighet att göra någonting för de riktigt små företagen. Om det inte bara är allmän politisk retorik som ni sysslar med, har ni verkligen en möjlighet att gynna i detta fall de små företagen. Jag tycker faktiskt att det förhållandet att frågan över huvud taget inte debatteras och att man försöker tiga ihjäl den tyder på ren politisk ohederlighet. Man är inte beredd att gå in i en debatt i en sakfråga. Jag undrar fortfarande, Sven-Åke Nygårds, vilka ömma tår som vi trampar på. Kom nu inte bara med att vi har sanerat statens finanser osv.! Det finns ett sätt att sanera statens finanser som är bättre än något annat, och det är att se till att det skapas arbetstillfällen i den privata sektorn. Då försvinner väldigt stora kostnader i statens budget, och då skulle vi lösa många problem. Det är ett betydligt bättre sätt än att lägga in hinder för företagen att anställa folk. Jag hoppas att Sven-Åke Nygårds kommer att svara på någon av mina frågor här. Det är ett anständighetskrav. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Fru talman! Det kanske är dödstyst - vad vet jag - från den socialdemokratiska sidan, men i varje fall inte från vårt håll. Per Rosengren och jag har varit med i samma interpellationsdebatt, där vi bad att få tala med Anders Sundström men där det blev Maj Inger Klingvall. Jag har nu formulerat om min fråga så att den kanske ligger mera åt det näringspolitiska hållet, men jag har ännu inte fått besked om huruvida näringsministern behagar svara eller icke. Jag hoppas att han gör det. Jag tycker att det annars vore anmärkningsvärt. Då kan vi debattera igen. Jag tycker att det är intressant att vi i den här frågan är överens från vänster till höger, men socialdemokraterna är tydligen väldigt statiska. I frågan hur vi kommer att ställa oss vill jag säga att vi kommer att avstå, eftersom vi från håll har sagt nej till hela eländet, till hela sjuklöneperioden. Jag vill erinra Per Rosengren om att Gudrun Schyman var ute och seglade när hon på Småföretagarriksdagen sade att ni hade röstat nej. Ni röstade för majoritetsförslaget i utskottet. Men det hedrar er för all del att ni nu har kommit fram till en annan slutsats. Att bara låta detta omfatta företag med fyra eller fem anställda är egentligen social ingenjörskonst i sin prydno. Då räknar varje företagare naturligtvis ut att man skall anställa fem men absolut inte fler. Vi vill att alla företag skall anställa fler, och vi föreslår generella avgiftssänkningar för alla företag med ca 5 1⁄2 % eller något högre.
Fru talman! Skall jag uppfatta Gullan Lindblads svar här så att ni vill undanta samtliga företag från arbetsgivarinträdet? Jag trodde att ni åtminstone är för fjortondagarsperioden. Jag skulle vilja säga att det finns tröskeleffekter i vårt förslag, och jag är väldigt förvånad över att man inte ens har velat diskutera dem. Det märkliga är att vårt förslag har tigits ihjäl. Jag återkommer till att vi tydligen har trampat på ömma tår. Eller så är det så att förslagen skall komma från ett visst håll för att de skall kunna vinna gehör och debatteras. Vad Gudrun Schyman i verkligheten sade har jag försökt utröna. Det finns olika uppfattningar om det, men vi har inte nu ändrat vår ståndpunkt. Vi ändrade däremot vår ståndpunkt från sommaren när vi lade fram vår budgetmotion. Anledningen till det var att vi försökte att knyta ihop en kompromisslösning, som dessutom skulle ge sysselsättningseffekter. Jag tror personligen, så länge ingen har sagt någonting annat, att vårt förslag faktiskt är effektivare ur sysselsättningssynpunkt än en återgång till fjortondagarsperioden. Gullan Lindblad får gärna försöka övertyga mig, men vi ses på barrikaderna när det gäller en eventuell interpellation till Anders Sundström. Det intressanta är att vi då är på samma sida om barrikaderna.
Fru talman! Vi moderater står givetvis fast vid fjortondagarsperioden. Vi har sedan länge samarbetat med riksdagens partier om detta och även fått god respons för det hos företagen. Den uppfattningen ämnar vi inte ändra, men vi antar inte det nu aktuella förslaget. Jag vill säga att moderater håller givna avtal och att vi står fast vid den sjuklöneperiod om 14 dagar som tidigare gällde. Men tillägget av 14 dagar som en ytterligare börda och att bara få kompensation till hälften är en dödskyss för företagare.
Fru talman! Jag skulle vilja säga att de första 14 dagarna egentligen är ett betydligt större problem än de följande 14 dagarna. Jag tror också att de flesta företagare är fullkomligt övertygade om det. Däremot fick man förra gången en kompensation, dessutom en överkompensation, men som jag tidigare hävdat fick de verkligt små företagen inte motsvarande överkompensation, eftersom de inte minskade sin sjukfrånvaro lika mycket. De hade redan tidigare en låg sjukfrånvaro. Tror inte Gullan Lindblad att ett totalt undantagande av de allra minsta företagarna skulle vara mer sysselsättningsbefrämjande än en arbetsgivarperiod om 14 dagar för alla företagare? Jag tror att moderaterna får fundera över vad man egentligen vill, om man är intresserad av sysselsättning eller av politisk retorik.

Fru talman! Mitt inlägg skall bli väldigt kort. Låt mig säga till Per Rosengren att vi i Folkpartiet har sagt ja till 14 dagars sjuklön, men nej till fyra veckor. Självfallet står vi fast vid det beslutet. Jag har en bestämd känsla av att också ni i Vänsterpartiet tyckte att sjuklöneperioden var bra när den infördes. Jag hoppas att ni också kan vidhålla att 14 dagar är rimligt. Att göra undantag för en grupp är svårt. Som Gullan Lindblad säger: Blir det fyra eller fem, och hur skall det då se ut med den sjätte? Det är inte så hemskt enkelt att laborera med sjukförsäkringssystem på det sättet, Per Rosengren. Jag tror att vi var överens i början, och jag hoppas att ni inom Vänsterpartiet kan tycka likadant som ni gjorde när sjuklönen infördes.
Fru talman! Vi kan konstatera att detta är ett hinder för de allra minsta företagen. Man kan vara kvar i ett gammalt tänkande om att vi sade något 1992, och att det gäller för all framtid. Men man måste kunna ändra sig, och kunna ta till sig det som händer under tiden. Det har vi i Vänsterpartiet gjort. Detta är ett stort hinder för de allra minsta företagen, framför allt för de relativt nystartade. Det har vi lärt oss under den här tiden och därför föreslår vi detta. Jag är fullkomligt beredd att föra en diskussion och en debatt omkring eventuella tröskeleffekter, och jag hade välkomnat om man från utskottet hade gjort detta. Men ni har tigit som i graven! Det har varit dödstyst. Ni har inte yttrat er över huvud taget. Svaret som utskottet presterar på Vänsterpartiets motion är generande.
Fru talman! Per Rosengren! Folkpartiet har faktiskt sagt nej till förslaget. Per Rosengren skall vända sig till majoriteten. Det är Socialdemokraterna och Centern som tycker så här - inte Folkpartiet. Så är det, och blir det inget svar från kanten där borta så blir det inget svar. Det är bara att konstatera. Folkpartiet står för 14 dagars sjuklön, men definitivt inte för att öka den. Det drabbar nämligen handikappade och människor som ofta är sjuka och som vill komma in på arbetsmarknaden. Därför har Folkpartiet sagt nej, och kan inte i andra ändan tycka något annat i stil med: inte nej, men litet till, eller litet hit eller litet dit. Man får ha någon ordning på sitt tyckande.
Fru talman! Sjuklöneperioden är de facto fyra veckor nu. Nu finns det möjlighet att undanta de allra minsta från arbetsgivarinträdet över huvud taget. Men det är man inte beredd till. Finansieringen är klar, och den är varken särskilt svår eller särskilt kännbar. Inom Folkpartiet hävdar man fortfarande en viss linje, och det får man göra. Men jag kan konstatera att i nuvarande läge, med ett beslut om fyra veckors sjuklöneperiod, är Folkpartiet inte berett att undanta de minsta företagen. Det tycker jag är intressant. Sedan är det beklagligt att Socialdemokraterna inte är beredda att föra en debatt - det håller jag med om. Men det är faktiskt Sigge Godin som begär repliker på mig.

Fru talman! Första gången jag började intressera mig för pensionsfrågorna, 1988, hade dåvarande sregering lagt fram ett förslag om en radikal ändring av änkepensionerna. Förslaget hade svåra retroaktiva effekter. I många familjer hade man inga möjligheter att sörja för att den efterlevande makan vid ett eventuellt dödsfall skulle kunna leva på en acceptabel och oförändrad standard. En grupp av män med stor erfarenhet från näringsliv och förvaltning tog kontakt med mig. De var upprörda. De hade haft en ledstjärna här i livet: att göra rätt för sig och att se till att de närmaste också skulle kunna klara sin försörjning på ett anständigt sätt även om de själva skulle gå bort tidigare. Vad hade de sagt i dag? Jag har fått ett brev från en kvinna som råkar ut för att omställningspensionen försvinner. Hon skriver: I går förklarade jag för min son, nyss fyllda 12 år, att han måste sluta med ishockey och att han inte får fortsätta att spela fiol. Han hade svårt att förstå varför. Jag förklarade att min änkepension dras in. Min heltidslön räcker inte till att täcka hyreshöjning, elhöjning m.m. Jag kanske kan hitta ett extrajobb, men skulle vi då kunna se varandra? Han svar var: Varför skall jag straffas två gånger? Först dog min far på operationsbordet och nu kan jag inte fortsätta att spela hockey med mina kompisar. Är det fel att fylla 12 år? Han undrade om han kunde åka på skolresa. Jag vågade inte besvara hans fråga. Jag tror att dessa mäns vrede hade varit ännu större i dag än den var 1988. I princip har redan folkpensionsdelen för änkorna, omställningspensionen och bostadstillägget ändrats. Budgeten är tagen. Jag vänder mig egentligen nu till svenska folket. Jag tror att det bör fundera på vad de indragna änkepensionerna har för långtgående och principiell betydelse. Den 1 april får alltså ca 50 000 kvinnor i många fall en högst väsentlig inkomstsänkning. Kostnaderna för hyra, mat och annat nödvändigt kommer knappast att vara lägre då än nu. Inkomstsänkningarna slår oerhört konstigt. I värsta fall kan en person få en minskad inkomst på ca 4 500 kr i månaden. Men är det inte de rika som drabbas? Nej, effekterna är slumpmässiga. Jag har ett exempel, och jag hade kunnat haft många fler. Vi har två personer, den ena har 29 000 kr i bruttolön, den andra 24 500 kr. Bägge har samma arbetsinkomster, men den ene mannen hade tjänat in mycket ATP, den andre hade inte gjort det. Kvinnan med högst inkomst förlorar 188 kr, medan kvinnan med lägst inkomst faktiskt förlorar 3 500 kr netto. Tänk efter hur det känns! Det är samspelet mellan avtrappningsregler inom pensionssystemet, särskilda beskattningsregler när det gäller pensioner tillsammans med avtrappningsregler för den så kallade LO-puckeln vad gäller grundavdraget som gör detta. Sedan kommer det statliga skattesystemet och bostadstilläggsreglerna in. Alla dessa regler var för sig kom till för att skapa en s.k. god fördelningspolitik. Systemet har emellertid blivit så överlastat så att man över huvud taget inte har någon förmåga att förstå de sammantagna effekterna av reglerna. Regeringens änkepensionsförslag avslöjar att den långt drivna fördelningspolitiken nu står inför sin totala bankrutt. Den sociala ingenjörskonsten har drivits så långt och maskineriet blivit så konstifikt att de skadeverkningar det åstadkommer överstiger dess nytta. Statens pengar räcker inte till längre. Alltså måste vi faktiskt dra ned kostnaderna. Men varför alltid dra in pengar först på dåligt organiserade, små grupper? Alltså: Effekterna av ändringarna i änkepensionerna är oförståeliga, stötande och orättvisa. Ingen förstår varför en änka med lägre pension och lägre skatt förlorar betydligt mer i netto i jämförelse med en person med högre pension och högre skatt. Förklaringen finns i alla fördelningssystemen. Men vem av oss känner till alla irrgångar inom socialförsäkring, det särskilda grundavdraget SGA, LO-puckelns effekter, den statliga skattens effekter, bostadsbidragssystemets effekter med progressiva avtrappningsregler och bidrag i förhållande till bostadskostnaderna etc? Vad blir resultatet av allt detta? Politikerförakt, men egentligen borde det inte vara så personligt som politikerförakt är, utan vändas till avsky för en allt för stor politisk sektor. Den politiska sektorn måste inse sin begränsning. Den insikten måste dock paras med kravet på viss varsamhet när man skall backa ur ett system som snart är helt ur funktion. Att som Socialdemokraterna i röstmaximerande avsikter ge sig på små, utsatta grupper som änkorna samtidigt som man höjer partistöd, bidrag till studieförbund etc. är stötande. Att förtidspensionssystemet används för att stödja en faktiskt egoistisk lönepolitik som förs av LO har gjort att detta breddats. Fördelningspolitiken har urartad, dessvärre till stöd för närstående särintressen. Hanteringen av överenskommelsen om det reformerade pensionssystemet visar främst tre saker, och bör leda till en allmän slutsats. 1. Socialdemokraterna är inte ett parti att lita på. 2. Socialdemokraterna är dessvärre inte förmögna att i samverkan försöka att åstadkomma förändringar i pensionssystemet så att det inte skall haverera. 3. Riksdagen måste bevaka rättssäkerheten och begränsa rättsförluster genom retroaktivitet så långt möjligt. Därför måste man vara noggrann, pedantiskt noggrann, med övergångsregler. 4. Medborgarna börjar inse att de inte skall förlita på en stat som har blivit så stor som den svenska staten. Spar själv till era pensioner, är mitt råd. Ta själv hand om era familjer. Vad än företrädarna för den alltför stora staten säger - de kommer att svika, eftersom de inte kan göra någonting annat. Som sagt: Beslutet om änkepensionerna, omställningspensionerna och bostadstilläggen är redan fattade. Några yrkanden finns inte i dag. Jag har däremot en varning för framtiden och ett råd: Sätt inte er tillit till den politiska sektorn! Lita på era egna krafter!

Fru talman! Det svenska trygghetssystemet har de senaste åren genomgått stora förändringar. Basbeloppet beräknas nu enligt särskilda regler när det gäller förmåner i pensionssystemet. Ersättningarna sänks, och nu kommer även änkepensionen att inkomstprövas. Alla dessa ingrepp sker för att vi skall kunna minska statens budgetunderskott. Så snart statsskulden sjunker under 100 miljarder kronor kommer basbeloppet att återställas med vissa procenttal. Detta är ett löfte som kommer att uppfyllas om de nu hårda besparingarna leder till bättre statliga finanser. Stålbadet som transfereringarna nu genomgår drabbar många ekonomiskt svaga grupper. Centerpartiet har i sitt samarbete med regeringen i dessa frågor sökt finna lösningar som ger ett skydd för ekonomiskt svaga grupper. Att i generella system klara den uppgiften är inte enkel. Så länge vi behåller nuvarande system kommer marginaleffekterna att drabba vissa grupper. Centerpartiets program för nya transfereringssystem på grundtrygghetens grund visar sig alltmer vara lösningen på många av dagens problem. antogs av riksdagen fanns en samstämmighet rörande grunderna. Tyvärr pågår nu ett arbete inom Socialdemokraterna som kan leda till ändrade förutsättningar för att kunna besluta om ett långsiktigt hållbart och stabilt pensionssystem. Centerns grundtrygghetstanke har i den tappningen fått gehör. Vi ser det också som viktigt att vi som enskilda får möjligheter att själva besluta om en liten del av pensionsavgiften i ett s.k. premiereservsystem. Den möjligheten ger alla samma möjligheter att styra över sina pengar. Då kan inte staten komma och ta hand om den inbetalade premien i efterskott. Dessutom kommer hela den tid man arbetat att räknas in som pensionsunderlag. En klar fördel i jämförelse med dagens ATP-system. Nu ligger det ett stort ansvar på regeringen att inte spoliera allt det arbete som lagts ner på en pensionsreform för vilken det finns en stark politisk majoritet. I dag känns det mera nödvändigt än tidigare att se de stora trygghetssystemen så robusta att de står sig över regeringsskiften. Under utgiftsområde 11, som handlar om ekonomisk trygghet vid ålderdom, tas också förslaget om inkomstprövning av änkepensionen upp. Jag kan väl inför kammaren avslöja att det varit ett tungt beslut att acceptera. Tyvärr har vi inte funnit besparingar av den storleksordningen att de kunnat ersätta dessa förändringar. Vi har i utskottsmajoriteten sökt lösa de marginaleffekter som uppstår i alla inkomstprövade system, så att de sämst ställda skall skyddas. I betänkandet beskrivs ingående de inkomstnivåer som kommer att inkomstprövas och därmed få som resultat att folkpensionsdelen i änkepensionen reduceras. För en änka med en bostadskostnad på 48 000 kr eller mer per år och som uppbär oreducerad folkpension skall inkomstprövning göras först då änkans årsinkomst överstiger 147 000 kr. Då utges heller inget bostadstillägg. Har änkan inte något pensionstillskott har folkpensionen reducerats vid en årsinkomst på ca 250 000 Detta bör då jämföras med situationen för den som blir änka med ersättningar från den omställningspension som nu utges till de efterlevande som vi genomförde i början av 90-talet i stor politisk enighet. Då var inriktningen att skydda barnen. De efterlevande vuxna kan under en tolvmånadersperiod erhålla en omställningspension. Nu kommer denna omställningstid att reduceras till sex månader för nytillkommande som efterlevande. Min förhoppning är där att försäkringskassorna skall vara generösa i sina bedömningar av omställningstiden när det föreligger en sådan möjlighet. Den säkerheten finns också med i det gamla beslutet. Jag förstår mycket väl den oro som dagens änkor med gårdagens änkepension känner när den nu reduceras. Det vore märkligt annars. Vi har dock försökt finna skyddsmekanismer i den besparing som måste till. Först den 1 april nästa år vet alla som då inkomstprövats vilka ekonomiska förändringar de får. Man skall då vara medveten om att folkpensionen beskattas med ett särskilt grundavdrag som är mera gynnsamt. Vissa marginaleffekter uppstår för inkomsttagare med änkepension, där folkpensionsdelen reduceras och skatteavdraget förändras. Man följer här den inkomstprövning som redan används när det gäller att beräkna t.ex. hustrutillägg. Det har inte funnits något annat system att använda sig av. Därför blir det ibland märkliga marginaleffekter, som också Margit Gennser har beskrivit. Jag kan lova att vi från Centerns sida nogsamt kommer att följa vilka effekter denna reducering kommer att få. Men som vi ser det finns ett skydd inbyggt till stöd för dem som har de lägsta inkomsterna. Alla änkor över 65 år behåller sin pension. Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i betänkande SfU:1
Fru talman! Jag vill bara klara ut en fråga som handlar om fakta. Det är egentligen inte marginaleffekter vi skall tala om. Nu har vi gjort så många olika system i olika lagstiftning att de när de hamnar i samma korg kolliderar och leder till att vi över huvud taget inte får någon reda i de system vi har. Det blir en kollision och ett sammelsurium. Det betyder att vi får så egendomliga effekter att människor upplever sig vara utsatta för den allra största orättvisa. Det är här i riksdagen vi måste ta ansvar och fundera på hur vi skall klara ut dessa tankefel som vi har gjort. Det beror naturligtvis på att vi har velat göra det bästa för alla människor. Vi har velat fördela så mycket som möjligt och hjälpa dem som har det sämst. Det värsta är att vi nu ser resultatet, och det leder faktiskt tvärtemot våra intentioner. Detta är alltså inte någon kritik av Karin Israelsson. Det är ett meddelande jag har: Vi måste tänka igenom våra system. De fungerar inte längre. De leder till konstigheter. Vi får politikerförakt och förakt för det politiska systemet. Det är i sin förlängning en fara för demokratin.
Fru talman! Det var något av det jag försökte säga i mitt anförande. Jag hade bara begärt fem minuters taletid för mitt inlägg och kunde därför inte utveckla det ytterligare. Detta ligger också i Centerpartiets framtidsprogram, där vi försöker att hitta nya system som skulle vara enklare än dagens mycket komplicerade system. Jag tror att både Margit Gennser och jag har bidragit till att komplicera de system som vi i dag har att lita till. Vi har velat skydda grupper som i det första systemet har varit utsatta på ett eller annat sätt. Effekter i andra system, skattesystem och liknande, har inte kunnat beaktas i den utsträckning som skulle ha varit trolig om man haft ett mer enkelt och överskådligt system. Det är precis det som nu inträffar när man inkomstprövar en folkpensionsförmån som finns i änkepensionen. Det slår till synes orättvist, men följer dock alla de regelsystem vi i denna kammare så vist har beslutat om.
Fru talman! Jag vill ge Karin Israelsson rätt i en sak. Vi försökte i pensionsgruppen faktiskt reda ut en sak. Vi försökte att höja garantipensionen så att den är beskattningsbar. Då slipper vi de egendomliga regler vi har för att göra nuvarande folkpension eller framtida garantipension, vad det nu blir, möjlig att leva på. Det var en sådan sak som vi försökte göra. Nu har allt blivit fördröjt och man kan fråga sig vad som kommer ut av socialdemokraternas politik. Det är synd. Det var ett första litet steg på vägen. Vi samverkade faktiskt om den här reformen. Det var bra. Det måste man göra när man har ställt till situationen så som den ser ut i dag i det svenska skattesystemet och i det svenska socialförsäkringssystemet.
Fru talman! Jag ledde en grupp i Centerpartiet 1986-87 som just tittade på pensionssystemet. Vi kom också fram till denna slutsats. Det var därför med stor glädje vi såg att pensionsarbetsgruppen och pensionsberedningen har funnit detta som en god lösning. Då var vår avsikt också att skydda dem med de lägsta inkomsterna och pensionsförmånerna. Det handlar ju i mycket stor utsträckning om kvinnor som har drabbats hårt av dagens ATP-system, som missgynnar deras pensionsform.

Fru talman! Vi diskuterar i kväll tre olika utgiftsområden, som det heter på riksdagsspråk. Alla börjar med orden ekonomisk trygghet. Fru talman! Det är ett sällsynt illa valt namn på förslag som innehåller kraftiga försämringar för tiotusentals änkor och en halvering av omställningstiden för framtida änkor och änklingar, från tolv till sex månader. Efterlevandeskydd inom socialförsäkringar är en komplicerad fråga. En stor del av 1980-talets socialförsäkringsdebatt handlade om hur man skulle hantera de framtida änkepensionerna. Det innehöll sådana inslag som en proposition som lämnades till riksdagen och som sedan drogs tillbaka. Det innehöll också långa överläggningar mellan olika partier om hur man skulle lösa problemen i samband med att det blev allt vanligare att kvinnor hade egna inkomster och därmed egna pensioner. Till sist blev det en uppgörelse - en uppgörelse med bibehållande av reglerna för dem som redan hade hunnit bli änkor och långa, ibland t.o.m. mycket långa övergångstider för dem som i framtiden skulle bli det. Dessutom infördes en tolv månaders omställningspension för dem som i framtiden skulle drabbas av detta. Fru talman! Man kan inte säga att det förslaget var så där rasande generöst, speciellt inte i jämförelse med vårt grannland Norge. Där har man en annan ordning som syftar mera till att försöka leva upp till tankarna om någon form av inkomstbortfallsprincip, dvs. någon form av bevarande av den levnadsstandard som har funnits. Ingen kunde då, för ca 6-7 år sedan, tänka sig att en socialdemokratisk regering tillsammans med Centerpartiets röster skulle driva igenom mycket stora försämringar för många befintliga änkor och halvera den korta omställningstiden på tolv månader till sex månader, detta senare att börja tillämpas redan fr.o.m. nyårsdagen, dvs. om ett par veckor. Det senare förslaget ger, om vi skall tro regeringens proposition, besparingar nästnästa år på 70 miljoner kronor före skatt, efter skatt förstås mycket mindre. Välfärdsstaten bygger på ett par olika saker. Den bygger på att det finns välstånd i samhället, välstånd som går att använda till att sprida välfärd till många. Den andra principen är att försöka åstadkomma trygghet - inte trygghet mot livets allmänna elände i form av sjukdom, tidiga dödsfall och arbetslöshet, men mot de ekonomiska effekterna av sådant så att de inte skall bli alltför negativa. Därav den inkomstbortfallsprincip som vi och socialdemokraterna och kanske några andra partier står bakom, socialdemokraterna åtminstone i högtidstalen. I dag prövas detta - dvs. om socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiets ledamöter kör igenom det beslut som låg underförstått när vi behandlade frågan i slutet av november. Om det blir så, och allt talar väl tyvärr för det, kommer man med några månaders förvarning att åsamka mycket stora förändringar i många människors ekonomiska trygghet. Om ni som gör det tror att det här inte får effekt utöver de familjer som drabbas och inte får effekt för alla de andra människorna som kan se vad som händer, tar ni fel. Socialdemokraterna har med detta och en del andra beslut som vi har haft anledning att kritisera undanröjt mycket av den tilltro till de offentliga systemen som har varit en värdefull del i det svenska samhällsbygget. Fru talman! Utöver dessa direkt upprörande förslag finns även andra regeringsförslag på detta utgiftsområde som vi motsätter oss därför att vi tycker att de inte är rimliga. Ett sådant handlar om hur man skall beräkna fritidshus för pensionärer som har sådana i samband med beräkning av bostadsbidrag. Jag ställer mig förstås helt bakom Folkpartiets yttrande till dagens betänkande. Den största av alla pensionsfrågor är förstås den som handlar om det allmänna pensionssystemet. Efter många års utredande tillsatte hösten 1991 den nyvalda borgerliga regeringen en arbetsgrupp med alla riksdagspartier. Sommaren 1992 presenterades en principskiss till hur den framtida reformeringen skulle kunna se ut, och i januari 1994 fick vi en fempartiuppgörelse om hur det skulle se ut efter det att Vänsterpartiet och Nydemokraterna valt att inte delta. En mycket stor riksdagsmajoritet, någonstans mellan 80 Förslaget har förstås väckt uppmärksamhet inte bara i vårt land utan även internationellt, både för innehållet och för bredden i uppgörelsen - att det har varit möjligt för så många partier att göra upp om något så fundamentalt och viktigt som det framtida ålderspensionssystemet utformning. Jag nämnde bredden. Bredd innebär förstås att man måste ge för att kunna ta. Det är självklart, kan man tycka. Detta var också självklart för de sju personer från de fem partier som i pensionsarbetsgruppen utredde och förhandlade för sina respektive partiers räkning. Det var också självklart för de fem partiledningar som i januari 1994 godkände pensionarbetsgruppens förslag. Men det är inte självklart för alla. Många inom det största partiet har uppenbarligen en annan uppfattning om hur avtal skall konstrueras. Det har varit beklämmande att under de senaste månaderna få se riksdagsledamöter, ledarskribenter, ordförande i stora fackförbund och även LO-ordföranden uttala sig om avtal på ett sätt som skulle göra dem fullständigt omöjliga att ha att göra med på en vanlig arbetsmarknad när avtal skall slutas. Det har handlat om att avtal inte behöver hållas, att det inte är så viktigt att alla som har varit med i avtalet skall var med och det har handlat om att "vi" i det stora partiet skall bestämma hur det skall vara i Jag tycker för min del att det var glädjande att i början på denna vecka läsa rubriken på det pressmeddelande som utfärdades från det stora partiet, en rubrik som handlade om att man ville fullfölja fempartiuppgörelsen. Jag tyckte att det var mindre glädjande att höra finansministerns kommentarer om den avgiftsväxling som ingår i uppgörelsen och som förvisso skall prövas ånyo enligt den proposition som antogs av riksdagen, men där utgångspunkten förstås är, som i alla avtal, att avtalsparterna måste vara överens för att ändra i avtalet. Det har varit mindre glädjande att i dag notera att statsministern till partiledaröverläggningar om den framtida pensionsuppgörelsen - den fempartiuppgörelse som skall fullföljas - har bjudit in sju partier. Om detta är ett tecken på att Vänsterpartiet, som har röstat emot förslaget i riksdagen, eller på att Miljöpartiet, som i den allmänna debatten gång på gång har kritiserat förslaget, nu har insett förslagets alla förtjänster så är väl allt gott och väl. Men jag är inte säker på att så är fallet. Det förslag som riksdagen ställde sig bakom innehöll ett antal fundamentala principer. Det innehöll en livsinkomstprincip, kompletterad med avsiktliga fördelningspolitiska inslag. Det innehöll följsamhet till ekonomi och medellivslängdens utveckling i landet. Det innehöll en andel, inte så stor men ändå en andel, individuellt sparande. Det innehöll en garantipension. Det innehöll hyggligt långa övergångsregler för den s.k. mellangenerationen och det innehöll förslag om ökad tydlighet och genomskinlighet i förslagen i det framtida pensionssystemet, exempelvis genom årliga besked och genom ett inslag av egenavgifter. Ett av de många underliga inslagen i den debatt som har rasat har handlat om de s.k. egenavgifterna. Många socialdemokrater har tydligen funnit det helt acceptabelt att det har införts egenavgifter på senare år utan att man har kompenserats lönemässigt, medan det har väckt en våldsam reaktion inom den socialdemokratiska rörelsen, i några av dess grenar, över att man skall kunna få kompensation för framtida egenavgifter. Förklara det den som kan, t.ex. statsrådet om hon är här, vilket hon tydligen inte är, eller Lennart Klockare eller Karin Wegestål, som har anmält sig till denna debatt! Fru talman! För de blivande pensionärerna, för dagens pensionärer och för svensk ekonomi är det av utomordentligt stor betydelse att den stora pensionsuppgörelsen fullföljs och att reformeringen av pensionssystemet genomförs. De närmaste månaderna kommer att visa om svensk socialdemokrati har viljan och kraften att stå fast vid ingångna avtal. Många kommentatorer utgår redan från att svensk socialdemokrati inte har det. För min del utgår jag, trots många orostecken, från att man har det. Visar det sig att jag har fel, står det rejält illa till med vårt land.
Fru talman! Jag vill instämma i den beskrivning Bo Könberg har gjort av den stora pensionsöverenskommelsen. Jag vill också instämma i att jag trodde det var naturligt att vi höll avtal. Jag trodde att det var så vi gjorde i Sverige. Jag vill också säga att jag tycker Bo Könberg är mer optimistisk än jag över huvud taget vågar vara i dag.
Fru talman! Jag har ingen anledning att replikera på Margit Gennsers instämmande i min analys. Däremot kan det kanske tillåtas mig att upprepa det gamla talesättet om optimister och pessimister. De har ungefär lika ofta rätt och fel, men optimisterna har väldigt mycket roligare under tiden.

Fru talman! Det beslut som kammaren kommer att fatta i dag vad gäller utgiftsområde 11, ekonomisk trygghet, eller otrygghet som Bo Könberg sade, på ålderdomen, kommer att gå till historien som det beslut där riksdagen med ett klubbslag lyckas genomföra en nedskärning som bara drabbar kvinnor. Trots alla jämställdhetsansatser och trots alla löften om att nu skall alla förslag granskas ur ett jämställdhetsperspektiv kommer riksdagen att fatta beslut om behovsprövning av änkepensioner. När jag ringde departementet för att förhöra mig om hur detta kunnat gå till, svarade tjänstemannen: Det är ju änkor. När jag påpekade att änkor per definition är kvinnor, och att det hade hetat änklingar om det hade varit män, blev svaret: De har så gott ställt. Några av de änkor som kontaktat mig har också berättat att när de kontaktat riksdagsledamöter har de fått höra att det handlar om lyxproblem när man sänker kvinnors försörjning med upp till 3 000 kr i månaden. När diskussionen om att riva upp fallskärmsavtal pågick som mest, hävdades att man inte kunde riva upp ingångna avtal. Då var det inte någon som talade om lyxproblem, men när man river upp ett avtal för människor som lever på marginalen kallas det för lyxproblem. Låt mig då en gång för alla slå fast att detta inte är ett lyxproblem, eftersom förslaget är konstruerat så att det drabbar dem med låga inkomster mer än dem med höga inkomster. Det har med andra ord en fördelningspolitisk profil som borde fått Socialdemokratiska kvinnoförbundet att rusa upp på sina fötter och protestera. Där finns Solveig i 60-årsåldern, vars kropp är söndersliten och som valde att leva på sin änkepension i stället för förtidspension. Nu blir hon av med över 1 000 kr i månaden på sin änkepension som ligger strax under 7 000 kr. Är det ett lyxproblem? Där finns Annika som är 40 år och har tre barn, alla över 12 år. I dag har Annika en änkepension på 2 800 kr. Men försäkringskassan har räknat fram att hon kommer att bli av med hela sin änkepension. Det är den som gör att det går runt för henne nu när hennes make är död och inte kan bidra till familjens försörjning med sitt arbete. Annika har en lärarlön som efter skatt ger henne ca 9 500 kr, och tillsammans med barn-, studie och bostadsbidrag har hon 12 500 kr i månaden. Men från detta skall kostnaden för huset dras - försäkringskassan har beräknat den till 7 000 kr. Kvar för Annika och hennes barn att leva på är 5 500 kr. Enligt Konsumentverket är kostnaden för Och då är inte godis, saft, läkare, tandläkare eller medicin inräknade. Annika går alltså back med 1 320 kr i månaden. Är detta ett lyxproblem? När änkepensionen av jämställdhetsmotiv avskaffades, ersattes den med en omställningspension som utgår i tolv månader. Även på denna grupp sparar regeringen genom att minska omställningsperioden från tolv månader till sex månader. Besparingen är 21 miljoner kronor netto. Är detta också ett lyxproblem? För att änkorna ytterligare skall känna sitt tunga ansvar för landets ekonomi har Riksförsäkringsverket gått ut med information till dem som har efterlevandepension. Där står: "På grund av det ekonomiska läget i landet har regeringen i budgetpropositionen föreslagit vissa besparingar. Bland annat föreslås ändringar vad gäller efterlevandepension." Är det verkligen en myndighets uppdrag att vidarebefordra politiska budskap? Hade det inte räckt med att konstatera att det föreslagits försämringar i efterlevandepension? En som det kan tyckas könsneutral nedskärning är sänkningen av nivån i bostadstillägget för pensionärer. Men så är det inte. 75 % av alla pensionärer som får bostadstillägg är kvinnor. Det är inte så konstigt, eftersom de flesta låginkomstpensionärerna är kvinnor. Ett populärt och inte alldeles felaktigt förslag hade varit att återställa basbeloppet till sitt ursprungliga värde som kompensation till pensionärerna. Med tanke på det ekonomiska läget måste de pengar som finns fördelas dit där de gör mest nytta - både med tanke på människovärdet och landets ekonomi. Det bästa sättet att kompensera låginkomstpensionärerna för nedskärningarna de fått vidkännas är via bostadstilläggen. Vänsterpartiet vill därför att kompensationsnivån ligger kvar på 85 %. Vi säger också nej till att fritidsfastigheter skall ligga till grund för beräkningen av bostadstillägget. Många pensionärer har kolonistugor som nu taxerats upp och som påverkar bostadstillägget. Fritidshusen genererar inga inkomster och ingen avkastning förrän den dagen de säljs. En skillnad mellan att få asyl i Sverige och att få stanna av humanitära skäl är att om man får stanna av humanitära skäl utgår ingen folkpension, utan den äldre invandraren måste ansöka om socialbidrag varje månad. Kommunerna ersätts visserligen av staten för kostnaderna för socialbidragen, men det tar inte bort det faktum att det är mycket förnedrande för äldre människor att söka socialbidrag. Det är staten som bestämmer invandrar och flyktingpolitiken, och staten bör därför också ta ansvar för de äldre invandrarna och införa folkpension för de pensionerade invandrare som i dag lever på socialbidrag. Fru talman! Jag tycker att riksdagens arbete med det nya budgetarbetet har gjort att vi fått en konstig ordning. Vi har lagt fast ramarna för de olika utgiftsområdena. Vad vi säger i dag kan alltså inte påverka utfallet av de olika nedskärningarna på något sätt. Vi får inte heller reservera oss om vi tycker att utskottsmajoriteten fördelar pengarna fel. Vi får endast avge särskilda yttranden, och dem kan vi inte yrka bifall till och därmed inte heller votera om. Jag vill därför ha till protokollet att om det hade tillåtits skulle jag ha yrkat bifall till Vänsterpartiets yttrande vad gäller just behovsprövningen av änkepensionen som vi säger nej till, sänkningen av bostadstilläggen som vi också säger nej till och införande av folkpension för äldre invandrare. Vad jag däremot kan reservera mig mot är utskottsmajoritetens avslag på en motion om behovet av en utvidgad utredning om det reformerade pensionssystemet. Motionärerna anser att riksdagens samtliga partier bör vara representerade i den s.k. genomförandegruppen. Jag satt som Vänsterpartiets representant i pensionsarbetsgruppen. Vi sa nej till att växla arbetsgivaravgifter mot egenavgifter. Vi gjorde det därför att det är ett förslag som är helt omöjligt att genomföra. Genom att egenavgifterna är avdragsgilla slår de olika i olika inkomstskikt. Höginkomsttagaren får en lägre skattehöjning än låginkomsttagaren. De flesta fackliga organisationer satte också tummen ned för förslaget, och ingen trodde väl egentligen på att arbetsgivarna skulle ge full kompensation för alla. Vänsterpartiet vill att pensionerna även i fortsättningen skall betalas av arbetsgivaravgifter. De nya premiereservfondernas kapital kommer fullt utbyggda uppgå till ca 1 000 miljarder kronor. Uppbyggnaden av stora kapitalfonder hos privata fondförvaltare innebär att samhället förlorar möjligheten att använda kapitalet till nationens bästa som skedde vid t.ex. 60 och 70-talens bostads och samhällsbyggande. Vi vill ha ett fortsatt offentligt sparande. Annan kritik som framförts från framför allt Metallindustriarbetareförbundet är de fördelningspolitiska konsekvenserna, dvs. livsinkomstprincipen. För en metallare, vars genomsnittspensionsålder är 58 år, innebär livsinkomstprincipen ett utfall på 40 % av slutlönen, medan utfallet för en akademiker eller vem som helst som kan arbeta efter pensionsåldern stiger kraftigt. Livsinkomstprincipen bygger på att man får pension i förhållande till hur mycket man betalat in till systemet. Har man betalat in litet, vilket kvinnor med låg lön kommer att göra, får man också ut litet. Omfattande beräkningar som gjordes av pensionsarbetsgruppen visar att kvinnor, även Kommunals kvinnor, tjänar på nuvarande pensionssystem med folkpension och ATP. Men det stora problemet med det nya systemet är att de som egentligen borde få förtidspension måste betala sina förslitningsskador med förtida uttag, vilket försämrar deras ålderspension. Vi vill behålla de fördelningspolitiska inslag som finns i dagens pensionssystem. Vad vi reserverade oss mot var med andra ord de delar av förslaget som i dag diskuteras inom socialdemokratin, nämligen avgiftsväxlingen, premiereserven och de fördelningspolitiska konsekvenserna. Det talas nu om att ett avtal är ett avtal. Men riksdagen är ingen avtalsslutande församling. Den är en demokratisk församling som skall spegla medborgarnas åsikter. Det är enligt min mening av största vikt att vi får ett pensionssystem som gör att medborgarna känner sig trygga och slutar spara i pensionsförsäkringar. Det är också av största vikt att vi får ett system som är förankrat hos medborgarna. Vänsterpartiet har hittills varit det enda parti som reserverat sig mot det förslag som en borgerlig majoritet lade fram för riksdagen våren 1994. Vår reservation bygger på den kritik som i dag framförs mot pensionssystemet och skapar osäkerhet hos medborgarna. Genomförandegruppen representerar de fyra borgerliga partierna och Socialdemokraterna som gjorde överenskommelsen. Jag tycker att det är dags att vidga genomförandegruppen så att den representerar de partier som finns i riksdagen. Till gruppen bör också t.ex. arbetsmarknadens parter och pensionärsorganisationerna knytas. Jag är helt övertygad om att vi då kan åstadkomma ett robust och stabilt pensionssystem. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 mom.

Fru talman! Ulla Hoffmann säger att Vänsterpartiet var ensamt om att reservera sig mot beslutet om det nya pensionssystemet i juni 1994. Det är inte helt korrekt, utan det var Vänsterpartiet och Ny demokrati som var mot, de övriga fem partierna var för det. Ulla Hoffmann nämner flera av de felaktigheter som hon under flera års tid har spridit i den allmänna debatten och bekräftar att hon inte har velat ta del av de försök till upplysning som gjorts från flera håll, bl.a. av mig. Det är nämligen så att avdragsgilla egenavgifter ger samma effekt som avdragsgilla arbetsgivaravgifter. Detta kan man lätt konstatera med hjälp av en blyertspenna på fem minuter på baksidan av ett gammalt kuvert om man så vill. Det är litet märkligt att Ulla Hoffmann under de här årens pensionsdebatter inte kunnat komma fram till detta. Att Vänsterpartiet tyckt illa om premiereserver, individuellt sparande och om valfrihet är väl inte en upplysning som förvånar kammaren. Om livsinkomstprincipen nämner Ulla Hoffmann en uppgift som cirkulerat i den allmänna debatten, att Metallarbetare i genomsnitt går i pension i 58 års ålder. Den uppgiften kan vara korrekt, men de går inte i pension vid 58 år inom ATP-systemet. Där kan man inte gå i pension förrän vid 60 års ålder. I de fall man gör det är det uppenbart att det finansieras på annat sätt. Den diskussionen har vi all anledning att fortsätta att föra. Det är intressant att man har anmält intresse att delta i den grupp som enligt riksdagsbeslutet skall genomföra och vårda fempartiuppgörelsen. Det gör man i slutet av ett anförande där man varit mot alla bärande delar av uppgörelsen. Till sist en fråga till Ulla Hoffmann - det är många som borde ställas: Hur kommer det sig att det fackförbund som organiserar överlägset flest kvinnor och överlägset flest lågavlönade kvinnor är för pensionsreformen?
Fru talman! Jag trodde att Bo Könberg höll sig för god för att göra den sammanblandningen i en debatt och påstå att Ny demokrati och Vänsterpartiet reserverade sig på samma grunder. Bo Könberg satt faktiskt ordförande i pensionsarbetsgruppen och borde veta att vi hade helt olika skäl till att reservera oss. Vi tackade aldrig nej till att vara med i genomförandegruppen, vi fick aldrig något erbjudande om att vara med i den eftersom vi inte kunde vårda den överenskommelse som den borgerliga regeringen gjorde tillsammans med Socialdemokraterna. Nu har saken kommit till ett helt annat läge. Det förs en diskussion utifrån den reservation som vi lade fram i pensionsarbetsgruppen. Vi tycker att det är viktigt att medborgarna får vara med och visa vad de tycker. Jag tycker att det hedrar socialdemokraterna att de har inbjudit till en partiledaröverläggning där både Vänsterpartiet och Miljöpartiet finns med. Vad anledningen är till att jag tror att Kommunalarbetareförbundet säger som det säger kan Bo Könberg läsa i gårdagens Dagens Politik. Vad Ylva Thörn talar om är ATP-systemet. Jag vet lika bra som Bo Könberg att ATP-systemet inte har gynnat kvinnor särskilt mycket. Det är inte bara det vi skall titta på. Vi har ett pensionssystem som består av folkpension och ATP. Ann-Charlotte Ståhlberg har visat att folkpension och ATP sammantaget gynnar kvinnor.
Fru talman! Jag tror att Ulla Hoffmanns irritation och ilska beror på att hon inte lyssnade på vad jag sade. Jag sade inte att man hade en gemensam reservation mellan Vänsterpartiet och Ny demokrati. Jag konstaterade bara att det var dessa två partier som gick mot pensionsreformen. Jag tror säkert att det fanns olika motiv bakom, men det kan vi klara ut i en debatt med Ny demokrati. Fick ej vara med, säger Ulla Hoffmann. Det är i och för sig sant i den enkla meningen att om man är mot ett förslag är det litet konstigt att sitta i en grupp som skall genomföra och vårda det förslag som man är emot. Det trodde jag framgick av namnet på den grupp som riksdagen välsignade som skulle tillsättas. Ulla Hoffmanns svar på frågan varför Kommunalarbetareförbundet backar upp den reform som så många påstår drabbar de lågavlönade och gynnar de högavlönade måste tolkas så att man tror att Kommunalarbetareförbundet med sina resurser inte fattar sitt eget och sina medlemmars bästa. I den artikel som vi diskuterar förordades att uppgörelsen skulle genomföras. När frågan diskuterades våren 1994 tillhörde Kommunalarbetareförbundet dem som tyckte att det var bra att man fick det förslaget. Det säger man med utgångspunkt i att någonting som missgynnar de lågavlönade kvinnorna är bl.a. dagens situation med stor oklarhet om vad som skall hända. Det är hela pensionsreformen man diskuterar, inte delar av den. Den vet Ulla Hoffmann inkluderar i praktiken hela ålderspensionssystemet - folkpension, pensionstillskott, särskilt grundavdrag och det vi kallar ATP.
Fru talman! Den som kommer att läsa protokollet i morgon, vilket jag tror att Bo Könberg kommer att göra, kommer att märka att han faktiskt sade: valde att stå utanför. Vi valde inte att stå utanför, utan genomförandegruppen blev vi aldrig tillfrågade att vara med i. Sedan är det en annan sak att vi förmodligen hade tackat nej, eftersom vi inte kunde vårda denna pensionsreform som vi inte tror på. Det är intressant att Bo Könberg noterar att Ylva Thörn talar om hela pensionssystemet. Det är riktigt. Hon utgår från pensionssystemet så som det ser ut nu och tycker att man skall få till stånd ett pensionssystem som kommer att fungera. Jag delar hennes uppfattning. Jag tycker att det är viktigt att vi har ett pensionssystem som är stabilt och robust. Men det blir aldrig stabilt och robust så länge det finns en stor opposition utanför de partier som skall vårda överenskommelsen. Därför är det viktigt att vi sätter i gång med att diskutera detta. Under tiden kommer hela vårt trygghetssystem att falla sönder därför att folk inte längre litar på att de kommer att få ordentliga pensioner.
Fru talman! Bo Könberg har sagt mycket av det som jag hade tänkt säga, men ett par saker vill jag lägga till. Förtidspensionerna har utretts i en partsammansatt grupp där vartenda särintresse vi nästan kan hitta i Sverige fanns med. Vad blev resultatet? En tjock bok, icke konstruktiv, icke kreativ med en uppsjö av reservationer. Detta skall nu stoppa ålderspensionssystemet därför att man inte kunde komma överens. Nu vill Ulla Hoffmann gå vidare på den vägen. Det skall vi inte göra. Men om vi gör det säger jag till svenska folket: Se om ert eget hus. Vi kan inte ha offentliga pensionssystem. I alla fall måste de vara väldigt små, för ni vet aldrig den dag man anser att ert intresse är mindre värt än något annat intresse. Varför aldrig tala om garantipension som faktiskt ger dem med låga inkomster bra pension? Varför glömma bort att premiereservsystemet ger ränta på ränta? Men det unnar man tydligen inte vanliga LO-arbetare, som har en lång livsarbetstid eftersom de faktiskt tidigt började att arbeta.
Fru talman! När det gäller förtidspensionerna tycker jag liksom Margit Gennser att det vore jättebra om det inte behövdes några förtidspensioner över huvud taget utan att arbetskraften vårdades på ett sådant sätt att människor inte behövde gå i förtida pension eller om människors arbetsuppgifter var så trevliga att förtidspensionen inte behövde utnyttjas. Men nu är det inte så. Därför tycker jag att det är viktigt att de människor som på grund av förslitande arbetsuppgifter inte skall behöva göra förtida uttag i pensionssystemet för att sedan få sämre ålderspension. Faktum är att det nuvarande pensionssystemet kommer att hålla i ett par år till. Under den tiden har vi möjlighet att sätta oss ned och diskutera igenom hur systemet skall se ut. Det stora misstaget, Margit Gennser, var att remisstiden var två månader, vilket gjorde att svenska folket inte hann sätta sig in i systemet. Remisstiden gick ut och sedan fattades beslutet över svenska folkets huvuden. Jag håller med Thage Erlander om att pensionerna är så viktiga att hela folket borde gå på pensionskurs.
Fru talman! Thage Erlander fick ju igenom ett pensionssystem tack vare en nedlagd röst. Det var kanske inte rekommendabelt. Sedan fick han förhandla om pensionssystemet med alla särintressen, vilket han gjorde onödigt svagt. Men det var inte om detta jag skulle tala. Jag talade förut om social ingenjörskonst. Ulla Hoffmann är en företrädare för denna. Problemet med förtidspensionerna är faktiskt att det på arbetsmarknadssidan används oerhört mycket social ingenjörskonst. Det är därför som äldre människor har svårt att få jobb. Detta är oerhört allvarligt. Gå hem och läs på systemens historia! Se efter hur debatten såg ut 1965 och 1970. Ni kan den inte. Vi måste tänka om. Det är svårt, men det måste ske. Det går inte att hitta på alltfler regler och ännu mer fördelningspolitik. Vi står redan inför bankruttens brant. Jag tycker inte att svenska folket är värt detta.
Fru talman! Vid något tillfälle blev jag tillfrågad om vad spetsteknologi är. Jag trodde då att man talade om knyppling. Nu talar Margit Gennser om social ingenjörskonst, och jag vet faktiskt inte vad det är för något. Men om Margit Gennser säger att jag företräder den och då jag vet vad jag står för, måste det ju vara någonting som är positivt och bra. Läs på, säger Margit Gennser. Om det nu är social ingenjörskonst som jag står för och jag tycker att det är någonting bra, varför tror då Margit Gennser att jag kommer att ändra mig om jag läser vad som hände 1965 en gång till?

Fru talman! Vi anser att den statliga ålderspensionen bör bygga på principen om en grundtrygghet, lika för alla. Riksdagen har dock fattat ett principbeslut om att dagens ATP-system skall ersättas av ett nytt reformerat och annorlunda uppbyggt system, enligt vår uppfattning, i fel riktning. Det har stora brister och verkar inte hålla vad det lovar. Det verkar vara en allmänt spridd uppfattning i dag, eftersom statsminister Göran Persson har kallat till överläggningar om hur pensionssystemet skall utformas, som vi kommer att delta i. Men jag måste säga att jag är ganska okunnig om pensionssystemet. Därför vill jag inte angripa det på några punkter. Jag kanske får lära mig mer vid förhandlingarna. Vi tycker att egenavgifterna skall avvecklas. De skall definitivt inte finnas i pensionssystemet eller i sjukförsäkringen. Genom den ökande andelen egenavgifter i socialförsäkringar och pensionssystem minskar det solidariska inslaget i dessa försäkringar, vilket är ett steg i fel riktning. Vi anser att egenavgifterna successivt bör avvecklas och ersättas med höjda miljörelaterade skatter samt i viss mån behålla dem som arbetsgivaravgifter. Eftersom vårt grundtrygghetsförslag kostar mindre än dagens system, kan egenavgifterna helt avskaffas på sikt. Har ni tänkt på att avdragen för egenavgifter urgröper kommunernas skatteunderlag? I min hemkommun är de beräknade till 49 miljoner kronor och i Dalarna till 500-600 miljoner kronor, eftersom det inte är några kommunala skatter på dem. Att det kanske tvingar kommunerna till ännu större nedskärningar, vilket på sikt ger staten nya kostnader i form av arbetslöshet är en evig rundgång till ingen nytta för någon. Det ger en omvänd fördelningsprofil. Vi i Miljöpartiet har inte lyckats att få fram pengar till änkepensionen i vår budget. Vi ville försöka att behålla den, åtminstone till hälften. Men som alla andra partier har vi en budget som vi måste hålla oss till. Däremot har vi stött tandvårdsreformen med 900 miljoner kronor, lika mycket som änkepensionerna kostar. Vi motsätter oss änkepensionens utformning. Det är nämligen en retroaktiv lagstiftning. Om det hade skett en ärlig behandling skulle man ha talat om att från och med nu blir det på ett visst sätt. Beslutet drabbar ju människor retroaktivt, vilka redan har fått löfte om änkepension. Det hela blir väldigt slumpmässigt. Vi fick information i utskottet och jag har läst ganska mycket om förslag, men jag kan ändå inte förstå det. Det drabbar ju så snett. Det är inte alls de som har de höga änkepensionerna som drabbas mest utan de som har de lägsta änkepensionerna. Vi vill att beslutet skall utvärderas. Det skall inte noga följas, utan det bör ske en utvärdering som verkligen visar hur detta slår på ett år. Man kanske då kan tänka sig att satsa en del pengar på att återställa där det mest har slagit fel. Fru talman! Fattigpensionärerna hör till en av de grupper som återkommande drabbas av regeringens budgetbesparingar. Sänkningen av bostadstillfället från 85 % till 83 % är ytterligare en sådan. Det kompletterande kommunala bostadstillägget, som dessutom skall fasas ut under de närmaste åren, medför extra påfrestningar på pensionärernas ekonomi. Detta har vi motsatt oss. Vi anser även att det är orimligt att värdet av pensionärers fritidsbostäder skall ingå i beräkningsunderlaget för bostadstillägg. Generellt anser Miljöpartiet att beräkningsmodeller för bostadsbidrag och bostadstillägg i de flesta avseenden bör utformas på ett likartat sätt. Oavsett om det är en barnfamilj, två ensamstående eller en pensionär skall fritidsbostaden behandlas på samma sätt. I dag missgynnas pensionärer när värdet av förmögenheten begränsas. Vi yrkar också att invandrare i stället för att behöva be om socialbidrag skall få någon form av folkpension. Detta förslag är inte färdigt. Vi tycker att det är förnedrande för dem att behöva tigga om socialbidrag. Därför vore det bättre om de fick någonting av staten, vilket också skulle avlasta kommunerna.
Fru talman! Vi har nu hört representanter för de två partier i riksdagen som inte står bakom den stora pensionsuppgörelsen. Jag antydde i mitt anförande att om det nu är så att dessa partier numera inser fördelarna med pensionsreformen, så är det naturligtvis ingen nackdel att de också ställer sig bakom den. Vi har nu fått klart för oss att så inte är fallet. Det gör naturligtvis att statsministerns inbjudan, till sju partier till en träff för att diskutera innehållet i en fempartiuppgörelse, blir ytterst märklig. Direkt till Ragnhild Pohanka. Detta med egenavgifter omfattas av en mängd myter. Jag fick nöjet att avslöja en av dem under replikväxlingen med Ulla Hoffmann för en stund sedan. Jag kan nu ge mig på en annan av dem, nämligen att egenavgifterna skulle vara speciellt jobbiga för kommunerna. Det sägs ofta, men det är bara sant under en mycket speciell förutsättning, nämligen om man tror att arbetsgivaravgifter är gåvor från arbetsgivaren till löntagarna. Om man inte tror det utan tror att arbetsgivaravgifter på lång sikt belastar löneutrymmet - ekonomisk teori och framför allt ekonomisk erfarenhet visar att så fallet - inser man att det inte spelar någon roll för kommunen om det är en arbetsgivaravgift eller en egenavgift som minskar det beskattningsbara utrymmet för en kommun. Om det är på den grunden som Ragnhild Pohanka tycker illa om egenavgifter är det en felaktig beskrivning.
Fru talman! Jag kan inte se att det är felaktigt. Jag hörde inte riktig vad Bo Könberg sade på slutet, men jag kan säga att det inte är felaktigt. Företag kan dra av på många områden. De skatterna kommer inte in motsvarande vad det gör om man inte har egenavgifter. Det är inte tillnärmelsevis samma summor. Siffrorna från min kommun i mitt hemlän har jag inte fått från Miljöpartiet utan från landsting och kommun.
Fru talman! Möjligen var det så att att Ragnhild Pohanka inte hörde vad jag sade. Det var säkert mitt fel. Det jag försökte säga var att en arbetsgivaravgift som tas ut på en lönesumma i ett företag inte heller kan bli föremål för kommunal eller landstingskommunal beskattning. Samma sak gäller en egenavgift. Det har ingenting att göra med företagsbeskattningen, som Ragnhild Pohanka föreföll att tro i sitt svar till mig. Det har att göra med avgifter på den totala lönesumman i landet. Oavsett om de tas ut på arbetsgivaravgifter eller egenavgifter får det på sikt samma effekt, om man inte tror att arbetsgivaravgifter är en gåva från arbetsgivaren.

Fru talman! Inom detta område - ekonomisk trygghet vid ålderdom - har vi dels konkreta förslag till besparingar och neddragningar från regeringen och Centern, dels den stora pensionsfrågan. Jag tänkte börja med den eftersom den är så oerhört aktuell i dagsläget på ett sätt som man skulle önska att den inte vore. Det inger många farhågor. Det är stor skillnad mellan i dag och 1994, då vi fattade principbeslutet om ett reformerat ålderspensionssystem i riksdagen. Det var ett unikt beslut med enighet över parti och blockgränser mellan fem partier. Man kunde då faktiskt höra historiens vingslag här i kammaren, bildligt talat. Men det var två och ett halvt år sedan. Det hjälpte tydligen inte att vi tillsatte en genomförandegrupp som skulle vårda uppgörelsen. Det höll inte riktigt ändå. Eller håller det till slut i alla fall? Margit Gennser är pessimist, och Bo Könberg är optimist. Jag tror att jag under de närmaste veckorna kommer att pendla mellan tro och tvivel. Det kommer nog att växla en hel del, skulle jag tro. Uppgörelsen kunde nås därför att man satte sig ned och gav och tog och därför att ingen trodde att man kunde bestämma själv. Det är väl ändå det som demokrati handlar om. Det som för oss kristdemokrater var väldigt viktigt i uppgörelsen var bl.a. garantipensionen, rätten till barnår och rätten för makar att dela pensionspoäng. Beredningen har dragit ut på tiden. Jag skall inte orda så mycket om det, men det senaste s-samrådet inger verkligen stora farhågor. Det insåg vi redan tidigt i höstas. När jag skrev motion med anledning av detta utgiftsområde plitade jag ned motionskravet att alla avgörande beslut som återstår i pensionsreformen måste fattas under innevarande mandatperiod. Det kommer inte att kunna ställas under proposition här i kammaren, därför att jag har valt att tona ned det till ett särskilt yttrande, eftersom tre ytterligare partier har ställt upp på det. Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiet har lyft kravet till särskilt-yttrande-nivån. Vi framhåller att vi måste komma till skott och se till att vi blir klara under denna mandatperiod. Detta bör Socialdemokraterna beakta. Man får inte svika. Är det bara fråga om semantik? Maj-Inger Klingvall svarar efter partistyrelsens sammanträde på reporterns fråga varför man vill omförhandla att man inte vill omförhandla och att man har beslutat om riktlinjer för de fortsatta samtalen med de andra partierna. Åtminstone jag trodde att det var underförstått att det gällde de fyra partierna. Men statsministern går ut med inbjudan till sjupartiöverläggningar. Jag hoppas att Lennart Klockare kan kasta litet ljus över vad det egentligen är som försiggår i dessa frågor. De berörs i allra högsta grad i budgetpropositionen inom vårt utgiftsområde, så jag tycker att det är oerhört viktigt att vi får höra något om det. Osäkerheten växer på grund av allt detta. Det innebär att människor inser att man måste spara mer och mer själv. Konsumtionen kommer inte i gång som regeringen har förutsatt i finansplanen. Tillväxten kommer inte på det sättet. Jobben kommer inte. Skall vi leva med denna osäkerhet? Är detta vad svenska medborgare är värda? Det kunde sägas mycket mer om detta, men jag måste även komma in på de konkreta förslag som vi säger nej till. Jag måste snabbt få säga nej till försämrade bostadsbidrag och nej till försämring av omställningspensionen. Jag måste något mer få beröra änkepensionen. Som någon talare har sagt tidigare är det märkligt att detta bara berör kvinnor. Jag har inte kunnat låta bli att tänka på ordet kvinnorån i detta sammanhang. Det har gjorts ett ingrepp tidigare under denna mandatperiod som jag faktiskt vill dra en parallell till, trots att det inte till hundra procent berörde kvinnor. Det fanns också en del män som berördes av det, men den största grupp som berördes var ensamstående mödrar. Jag tänker på slopandet av barntillägget i svux och svuxa. Det var vad jag skulle vilja kalla ett kvinnorån. Vi har sett vad det har lett till. Kvinnorna har fått sluta sina utbildningar, och det har försatt dem i en mycket besvärlig situation. Nu har vi återigen något som jag skulle vilja kalla för kvinnorån. Det är naturligtvis ensamstående kvinnor det handlar om. Det berör ingen annan. Det känns mycket frustrerande att inte kunna ställa inkomstprövningar av änkepensionerna under proposition här i kammaren. Det skulle vi naturligtvis ha gjort med den gamla budgetprocessen. Samtidigt som regeringen redan börjar att tala om att man skall justera det som blev fel när budgetsaneringen gick för snabbt slår man till knivskarpt mot nya grupper med stora summor. Det första som man skulle justera har man redan justerat. Det som låg först i kön var att man skulle återställa besparingen i partistödet med 30 miljoner. Det är redan återställt. Man talar om nya saker som skall återställas som blev fel i det höga tempot. Man inger medborgarna förhoppningar om att man skall börja återställa det som drabbade för hårt. Centerns stöd, samtidigt som ni slår till på detta sätt mot nya grupper? Ni säger att ni har grepp om ekonomin och att vi inte behöver strama åt så mycket längre. Varför slår ni då till på detta sätt mot nya grupper med specifika kraftfulla besparingar? Det gäller en grupp som i februari 1989, om jag har fått rätt besked, fick ett fribrev. Nu har den gruppen fått brev igen med ett annat innehåll. Detta är upprörande.

Fru talman! I Rose-Marie Frebrans inlägg om änkepensionerna instämmer jag till fullo. Det var ett briljant anförande just i den delen. Sedan några ord om pensionssystemet. Rose Marie Frebran säger att man satte sig ned i pensionsarbetsgruppen och diskuterade. Ingen trodde att man själv kunde bestämma. Man kom överens om att vårda överenskommelsen. Nu inger Socialdemokraternas samråd farhågor, säger Rose-Marie Frebran. Det är nog så, Rose-Marie Frebran, att man inte kan bestämma själv. Den överenskommelse som träffades i pensionsarbetsgruppen och genomförandegruppen var just detta med att man inte kunde bestämma själv. Man bestämde ju för hela svenska folket över svenska folkets huvuden. Man får inte svika, säger Rose-Marie Frebran, och osäkerheten är stor. Men har Rose-Marie Frebran tagit del av alla de skrivelser och alla brev till pensionsarbetsgruppen som kom från upprörda kvinnor som inte ville ha det här systemet? Det gällde både låginkomstkvinnor och höginkomstkvinnor. Man ansåg nämligen att det här drabbar kvinnorna. Ingen hänsyn över huvud taget har tagits till alla dem som reagerat på systemet. Rose-Marie Frebran undrar om den här osäkerheten och de här farhågorna är vad svenska medborgare är värda. Ja, Rose-Marie Frebran, detta är precis vad svenska medborgare är värda - dvs. en omprövning av och en ny diskussion om pensionsreformen.
Fru talman! När det gäller pensionsreformen är Ulla Hoffmann och jag inte alls överens. Man kan alltså utifrån sin ideologiska grund vara överens i en hel del frågor, men också väldigt oenig i andra frågor. Nej, jag tycker inte att Sverige är värt den turbulens som vi nu håller på att gå in i. Jag tycker inte att vi har råd med det. Det är skönt att stora grupper av kvinnor nu har satt sig in i vad det reformerade pensionssystemet innebär, ställer sig bakom det och stöder det. Jag är glad över att de har kommit över den pessimism som de känt inför vad de trodde var problem och dåligt och över att de inser att det här är bra för dem. Jag är dock besviken över det läge som vi nu har hamnat i. Vart och ett av de partier som ingick uppgörelsen hade naturligtvis ansvaret att förankra bakåt i sina partier. Det är ju inte ett fåtal personer som har suttit ned och diskuterat, kommit överens och på det sättet själva bestämt. Det är för dem precis som för oss här som bestämmer för andra. Vi har ju ett uppdrag, mandat, och vi måste vara lyhörda lyssnare och föra en dialog. Sådan är den representativa demokratin. Var och en av oss har ett ansvar gentemot våra partier när vi fattar beslut för partiernas räkning. Det gäller då att också förankra det hela. Det är att beklaga att Socialdemokraterna inte har lyckats åstadkomma en förankring i ett tidigt skede.
Fru talman! Rose-Marie Frebran säger att turbulensen är stor i Sverige. Men jag tror att hon inte riktigt har satt sig in i den frågan. Turbulensen kommer att kvarstå så länge vi inte har haft en bred diskussion ute bland folk. Det finns fler inslag i pensionsreformen som kan diskuteras. Häromdagen såg jag att TCO-ordföranden Inger Ohlsson var ute och diskuterade bl.a. de pensionspoäng som studier kommer att ge. TCO har tidigare ställt upp på den här reformen. Man säger att man, om den frågan inte får en lösning, drar tillbaka sitt stöd. Det finns alltså en oro inte bara för systemet som sådant. Det finns också en oro för hur det skall bli med våra pensioner i framtiden. Folk vill veta och ha en möjlighet att sätta sig in i detta. Med två månaders remisstid finns det ingen möjlighet att informera kanske inte 8 miljoner men väl 4 miljoner människor.
Fru talman! Ja, det kommer säkert från olika håll - från olika organisationer och grupper - starka invändningar mot enskilda inslag. Det vore ju mycket märkligt om det inte vore så. I vårt land råder det inte precis brist på vad som ofta kallas för särintressen. Det är en självklarhet att var och en framför sin lilla speciella vinkling. Men vad vi politiker har att göra är att sammanväga allt till en helhet, så att det blir så bra som möjligt för alla. Å ena sidan kan vi inte ha ett system som gör att alla TCO:are, och kanske också SACO-anslutna, blir glada därför att det här blir riktigt bra för alla akademiker. Å andra sidan är det inte möjligt att samma system skall bli bäst för LO-folket. Vi måste alltså sammanväga allt. Det har vi gjort i en unik principöverenskommelse. Jag hoppas att vi klarar hem det här, men visst tvivlar jag.

Fru talman! Massarbetslösheten, de stora underskotten i statens budget under 90-talet och den snabbt växande statsskulden har tvingat oss att både höja skatter och göra besparingar på en rad områden. Ingen välfärd - hur vi än konstruerar den och hur rättvist vi än försöker fördela den - kan bestå om inte arbetslösheten minskar och ekonomin är i balans. Alla grupper i samhället har fått vara med om saneringen av statens finanser, och denna riksdag har fattat många svåra beslut som berör människorna i deras vardag. Partierna på högerkanten, framför allt Moderaterna, har från denna talarstol vid ett flertal tillfällen talat om hur illa det är att höja skatterna. De vill i stället göra mer försämringar i välfärden. Vi socialdemokrater vill inte ha den egoistiska politik som fört landet till den avgrund som förelåg när nuvarande regering tillträdde 1994. Den förra borgerliga regeringen förde en politik för den starke, utan solidariska förtecken. Fru talman! Regeringen föreslår i den här propositionen en sänkning av kompensationen från 85 % till 83 % av boendekostnaden, vilket maximalt kan betyda 78 kr i månaden, men sett till hela kollektivet blir det ungefär en femtilapp. Jag vill påminna om att vi samtidigt höjer det särskilda bostadstillägget för de pensionärer som har de lägsta inkomsterna till 5 200 kr. Vi gör detta tillägg enhetligt över hela landet därför att det inte finns anledning att ha ett lägre tillägg i glesbygd och småstäder. Boendekostnaden är hög även där i nybyggda servicehus och andra boendeformer för äldre. Vi föreslår även växling mellan folkpensionsdelen i änkepensionen och pensionstillskottet. En liknande växling har riksdagen tidigare beslutat om för dem som har förtidspension. Folkpensionsdelen sänks med 6 %, och pensionstillskottet höjs lika mycket. Resultatet blir att de som har de lägsta inkomsterna undantas från försämringarna. När änkepensionen för sex år sedan togs bort och ersattes av en omställningspension för både kvinnor och män infördes samtidigt övergångsregler som innebär att änkepension kommer att betalas ut åtskilliga år framåt. I dag har 52 000 kvinnor under 65 år änkepension i form av folkpension. Ännu fler kvinnor, ca 400 000, har ATP efter sina avlidna män. Dessa övergångsregler för änkepensionen som i dag finns infördes i en tid då det ekonomiska läget var helt annorlunda. Sedan dess har dramatiska förändringar inträffat. Vi har fått massarbetslöshet och ett stort underskott i statens budget. Det innebär att vi har tvingats spara och höja skatter på alla områden; detta för att ekonomin inte skall gå över styr och därmed äventyra hela välfärden. 65 år och får egen folkpension. Detta grundskydd infördes när det var vanligt att kvinnor inte förvärvsarbetade. I dag arbetar merparten av dem som har änkepension. Det skulle i och för sig tala för att detta grundskydd inte längre behövs. Samtidigt vet vi att folkpensionsdelen i änkepensionen har stor betydelse för de kvinnor som har låg inkomst. Därför har vi i stället valt att inkomstpröva änkepensionen. Jag vill för denna kammare informera om att de som inte berörs av förändringen till att börja med är änkor över 65 år. Beslutet gäller enbart folkpensionsdelen. ATP påverkas inte. Det berör inte de som har barn under 12 år. Inte heller berörs de änkor som har låg inkomst och är berättigade till bostadstillägg. Under omställningsperioden som omfattar sex månader inkomstprövas inte heller änkepensionen. Dessutom har utskottet undantagit dem som har blivit änkor före 1960. De kommer upp till 65 års ålder under de närmaste åren. Dessa undantag har kommit till just för att skydda de sämst ställda änkorna. Inkomstprövningen går till så att alla inkomster utöver folkpension räknas med i den inkomst som påverkar änkepensionen. Prövningen sker samordnat med bostadstillägget. Det innebär att bostadstillägget minskar först. När det är helt borta börjar änkepensionen minska. Avtrappningen sker med 30 % av den årsinkomst som inte minskar bostadstillägget. Den som har en hyra på 4 000 kronor i månaden kan få högst 3 237 kronor i månaden i bostadstillägg från nästa år. För att bostadstillägget helt skall försvinna krävs en inkomst inklusive folkpension och pensionstillskott på ca 12 300 kronor i månaden. För att hela änkepensionen skall försvinna krävs att kvinnan tjänar ca 21 200 kronor i månaden. För den som har lägre hyra börjar änkepensionen minska vid en lägre inkomst. Skillnaden är alltid 55 % av hyresskillnaden, dvs. om hyran ökar med 100 kronor, får kvinnan behålla 55 kronor brutto av änkepensionen. Om förutsättningarna ändras för änkan har hon ändå kvar rätten att göra en ny ansökan och åter uppbära änkepension. Fru talman! Jag förstår den oro som många nu känner inför de förändringar av änkepensionen som kommer att ske den 1 april 1997. Det finns bara ett skäl för förändringen och det är saneringen av statens finanser. Denna oro har bl.a. Moderaterna tagit fasta på. De går därför emot besparingen. Det kan verka generöst, men bilden blir en annan om man ser till hela den moderata politiken. De kommande tre åren vill Moderaterna sänka skatterna med sammanlagt 150 miljarder kronor, vilket gynnar höginkomsttagare mest. Sedan vill man sänka med ytterligare 50 miljarder under de följande åren. Ett bortfall på 200 miljarder kronor ur statens budget under de kommande åtta åren skulle skapa ett jättehål i kassan. Det hålet måste fyllas igen genom nedskärningar i välfärden. Moderaterna vill spara ca 40 miljarder kronor mer än regeringen under det närmaste året och ytterligare ca drygt 170 miljarder kommande år. Statsbidraget till kommunerna vill man dra ned med ca 7 miljarder kronor under 1997. Det skulle få stora negativa konsekvenser för vård och omsorg, som hör till kommunernas stora utgifter. Det säger en hel del om hur stora försämringar som det skulle bli med moderat politik. Hur hänger detta ihop, Margit Gennser? Det skulle vara intressant att få veta det, speciellt som denna trollkonst skall betala löftena om att man inte skall spara på änkepensionen, omställningspensionen och bostadstilläggen. Fru talman! Med de förstärkningar av budgeten som vi nu gör börjar inkomster och utgifter gå ihop igen. Det ger oss ett betydligt bättre utgångsläge än vi hade för två år sedan. Att inte göra något alls hade varit helt förödande och drabbat flerfallt värre. Vi har också vid varje besparing försökt att göra undantag för dem som har de minsta ekonomiska ramarna. När ekonomin är i balans igen har vi dessutom ett visst utrymme att rätta till det sådant som kan ha blivit fel. Det har varit tungt att vrida ekonomin rätt, men vi har vid varje besparing sett till att göra undantag för dem som har de minsta ekonomiska marginalerna. Ser man till alternativet känns det ändå lättare att förklara den politik som vi socialdemokrater står för. Fru talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Ibland har jag lust att säga: Förlåt dem, ty de veta icke vad de säga. Till att börja med vill jag säga att man inte skall använda ordet egoism så där slarvigt. Vi har försökt att vara varsamma i våra besparingar. Vi sänker skatterna därför att vi vill ha i gång dynamiken i samhället. Ni har inte lyckats att lösa ett enda ekonomiskt problem, ni har bara förflyttat dem. Arbetslösheten är katastrofal. Det innebär resurser som inte används till någon nytta i dag. Det är en katastrof, och det beror delvis på er skattepolitik. Använd alltså inte ordet egoism i det här sammanhanget. Ni vill ge mer pengar till partistödet med den ryktbara motiveringen som min kollega från Skåne angav häromdagen. Det är stötande när man samtidigt går in och tar från änkepensionen. Detsamma gäller för studieförbunden. Ni hade kunnat genomföra en av våra föreslagna besparingar på läkemedelssidan. Då hade ni inte behövt offra 1 miljard kronor i hamstringskostnader. Ni hade faktiskt fördelat bördorna mycket bättre och det hade blivit större effektivitet. Kostnaderna för att göra om det administrativa systemet hade blivit lägre. Ni hade fått dynamik. Ni hade kunnat göra någonting åt Apoteksbolaget, men ni vill hålla monopolorganisationer om ryggen så att ni kan avlöna era egna med förtjusande direktörslöner. Och fallskärmarna kan man inte röra. Nej, jag tycker att man skall sluta upp med moraliserande och i stället syssla med sakfrågor. Man borde försöka att diskutera med hjälp av kunskaper, inte med fördomar.
Fru talman! Mycket skall man höra. Jag vill ändå kommentera litet grand av det som Margit Gennser sade i sitt inledningsanförande. Margit Gennser riktade en uppmaning till det svenska folket: Lita på er egen kraft! Det är med den kraften som ni vill rädda det här landet. Ni vill rasera välfärden genom att lägga fram förslag om en betydligt lägre budget än vad vi har gjort. Och, Margit Gennser, det måste bli någon som får betala och stå för de besparingar som ni vill göra. Det vore intressant om Margit Gennser ville redogöra detta för kammaren. Det skulle vara väldigt upplyftande, måste jag säga.
Fru talman! Det hela är mycket enkelt. Ni vill dra ned på förmånerna och höja skatterna. Sedan säger ni att folk skall lita på er. Ni har ingen handlingsplan. Vi hade verkligen lyckats klara en stor överenskommelse där vi hade givit och tagit. Bl.a. jag var den som arbetade för att LO-grupperna i garantipensionen inte skulle få för stora marginaleffekter. Det var mitt förslag. Då raserade ni allting som hade skett över blockgränserna. Det har Odd Engström och Carl Johan Åberg kritiserat. Lena Askling var inte särskilt positiv till omsvängningen i pensionspolitiken. Jag kan ge många fler namn på gamla socialdemokrater som faktiskt tycker att vi moderater visade mer ansvarstagande och större generositet när vi satt i regeringsställning. Vi gav och fick fram kompromisser, men när ni är tillbaka vid makten vill ni bestämma allting. Ingen svensk kan lita på offentliga system så länge man inte kan lita på att givna utfästelser skall hållas. Det var likadant när vi 1988 arbetade med änkepensionerna och man gav ett fribrev. Jag beklagar detta, men kalla inte mig egoist!
Fru talman! Det är intressant att lyssna på Margit Gennser, som helt plötsligt börjar tala om generositet. Det är självklart att Margit Gennser är generös mot de människor som har det gott i vårt samhälle och som får sin beskärda del av de skattesänkningar som ni föreslår. Ni ville genomföra en förändring där statens finanser skulle raseras därför att ni ville ha en annan politik. Det är så som Margit Gennser sade i sitt anförande: Lita på din egen kraft - privata alternativ! Vi socialdemokrater bygger vårt land på en solidaritet, där vi alla hjälps åt att bära bördorna. Jag skall säga något om det brev som Margit Gennser kommenterade i sitt anförande. Det var andra gången i dag. Också jag har erhållit detta brev. Jag förstår de kvinnor som drabbas av denna förändring, men vad som inte nämns i brevet är att barnet, i detta fall den 12-årige sonen, har en barnpension. Han skulle behöva sluta med hockeyn, men det tycker jag naturligtvis definitivt inte att han skall behöva drabbas av. Den är mycket uppfostrande och bra. Men också sådana här uppgifter måste naturligtvis komma fram. Skulle inte Margit Gennser ha kunnat svara något på frågan om de 40 miljarder som ni skulle skära ned?
Fru talman! Jag har förstås lyssnat på Lennart Klockares anförande, som han hållit som företrädare för socialdemokraterna i debatten på det här utgiftsområdet. Jag har också lyssnat på honom i replikskiftet med Margit Gennser. Det finns ett antal frågor dem emellan som de får klara ut själva. Jag hörde att Lennart Klockare angrep Margit Gennser för att moderaterna ville rasera välfärden, och det kan de väl få diskutera mer tillsammans. Han talade också om att socialdemokraterna slåss för solidaritet. Jag har en fråga till Lennart Klockare. Jag har egentligen ganska många frågor, men jag skall ställa bara en. Han talar om att många grupper har fått bidra till saneringen av de svenska statsfinanserna. Min fråga är då följande: Har någon grupp fått större försämringar än många av de 50 000 änkor som kommer att drabbas av dagens beslut? Om så är fallet, skulle jag vilja veta vilken grupp det gäller.
Fru talman! Det är ju här fråga om individuella lösningar. Också besparingarna i änkepensionen görs individuellt utifrån de inkomster som man har. En del kommer att drabbas fullt ut och bli av med hela sitt folkpensionstillägg om ungefär 2 600 kr. Det gäller sådana som har inkomster som ligger i den storleksordningen att de reduceras bort. Man skall betänka att det här tillägget kom till när det var vanligt att kvinnan var hemma. Männen har ju aldrig haft någon änkemannapension. Nu är det faktiskt andra tider. Skälet till det här, Bo Könberg, är faktiskt att vi måste sanera finanserna från den regering som Bo Könberg satt med i och där hans partikamrat var finansminister. Det är det som har gjort att vi fått vidta alla dessa åtgärder som har smärtat oss mycket men som har varit nödvändiga för att vi långsiktigt skall kunna rädda den fina välfärd som finns i vårt land.
Fru talman! Det stämmer att jag satt med i den föregående regeringen, och det är något som jag är stolt över. Det besparingsarbete som socialdemokraterna nu får ägna sig åt efter att i valrörelsen ha utlovat att man skulle sätta stopp för besparingar i offentlig verksamhet skulle förstås ha varit oerhört mycket lättare om inte den socialdemokratiska riksdagsgruppen under föregående mandatperiod hade sagt nej till och blockerat så många besparingar. Men det var inte det som frågan gällde. Jag fick inget svar på den fråga som jag ställde. Frågan var om någon grupp får en större försämring än många av de kvinnor som i dag kommer att drabbas av det beslut som Socialdemokraterna och Centerpartiet vill driva igenom. Jag undrade vilken grupp det i så fall gällde. Nu har Lennart Klockare en sista chans att svara på frågan.
Fru talman! I det här fallet drabbas de änkor som har en så pass hög inkomst att de inte är berättigade till bostadstillägg. Det gläder mig faktiskt att Folkpartiet inklusive Bo Könberg accepterar den andra delen, sänkningen av bostadstillägget från 85 till 83 %. Skulle jag göra en riktigt vrång tolkning av det vore det att Bo Könberg och Folkpartiet är beredda att ta från de kvinnor och män som har så låga inkomster att de är berättigade till bostadstillägg men inte vill ta från dem som har en så god ekonomi att de tjänar åtminstone över 250 000 kr om året. Också jag beklagar alla de besparingar som vi har tvingats göra. De har inte varit trevliga, och det tycker ingen socialdemokrat att de har varit. Svaret på Bo Könbergs fråga är att jag inte i kronor kan räkna ut hur många som har drabbats mer, men det är i vart fall fler som har drabbats mindre.
Fru talman! Diskussionen mellan Bo Könberg och Lennart Klockare visar faktiskt på nödvändigheten av att fördelningspolitiska konsekvensanalyser görs innan vi fattar beslut. Jag efterlyser det. Jag efterlyser också en jämställdhetsgranskning, som inte heller har gjorts. Lennart Klockare! Vi fick en genomgång i utskottet, och Margit Gennser tog upp ett par exempel som belyser hur orättvist förslaget beträffande änkepensionerna slår. Jag har själv tagit upp två exempel på kvinnor som kommer att drabbas ganska hårt. Jag tycker att Lennart Klockare åtminstone kunde säga att den fördelningspolitiska konsekvensanalysen inte är helt korrekt men att vi har för avsikt att se till att det blir en sjyst fördelning senare. Det skulle vara precis enligt de intentioner som Lennart Klockare säger sig vilja ha när det gäller detta system. Lennart Klockare säger också att kvinnor över 65 års ålder får behålla sin del. Det är inte riktigt sant. Rätta mig om jag har fel, men nog är det ändå så att när man fyller 65 år växlas änkepensionen mot ålderspensionsdelen. Änkorna får inte behålla sin änkepension utan får i stället en ålderspension, något som alla i Sverige har rätt till, bortsett från vissa invandrare. Jag undrar varför man sätter gränsen vid tolv år. Varför skulle man inte kunna tänka sig att sätta den vid 18 år när det gäller barn? Tonåringar äter mer än mindre barn. Varför har man inte en längre övergångstid? Varför ger man inte de kvinnor som det gäller en möjlighet att ställa om sin ekonomi? Varför skall de på tre månader klara att få ett inkomstbortfall om upp till 3 000 kr i månaden? Jag vill att det blir en längre övergångstid. Jag skulle vilja få svar på mina frågor.
Fru talman! Jag skall börja med det som Ulla Hoffmann relaterade från talarstolen. Hon belyste då individuella fall som jag inte skall gå in på. Jag kan dock rent generellt säga att i fall liknande dem som hon där gav på kvinnor som är över 60 år och som uppbär änkepension i stället för att uppbära förtidspension kommer änkan inte att drabbas, eftersom man där byter änkepensionsdelen, alltså folkpensionsdelen, mot folkpensionen från förtidspensionen. Alla dessa kvinnor kommer alltså inte att drabbas på detta sätt. När det gäller dem som är över 65 vill jag säga att reformen inte berör änkor som är över 65 år. De får ju fortsatt en folkpensionsdel från ålderspensionen. Ulla Hoffmann säger att detta bara drabbar kvinnor. Det är en alldeles korrekt beskrivning. Det finns nämligen inga män som har änkepension. Männen som blivit änkemän vid samma tillfälle och med samma förutsättningar har inte det. Det gäller bara från 1990, när omställningspensionen kom.
Fru talman! Jag skall inte diskutera om jag tycker att det var bra eller inte att änkepensionen avskaffades. Men man kan väl säga att de jämställdhetsmotiv som anfördes när änkepensionen togs bort var diskutabla. Det är alldeles riktigt - det här drabbar bara kvinnor. Därför skulle jag vilja att Lennart Klockare svarar på en fråga som jag har funderat mycket på. Tror Lennart Klockare att de män som nu har avlidit, och alltså inte kan påverka detta, skulle ha vidtagit andra åtgärder för att se till att skydda sin efterlevande hustru och sina barn om de hade vetat att detta skulle komma?
Fru talman! Jag kan tyvärr inte spå, och framför allt inte se tillbaka i tiden. Vad de människor som av en eller annan anledning har fått lämna denna plats skulle ha gjort kan jag inte svara på. Det är möjligt att kvinnan skulle ha varit ute och förvärvsarbetat i större omfattning än vad som var vanligt då - det kom ju litet senare. Men att ge ett svar på vad dessa män hade gjort mäktar inte jag med, och jag tror inte heller att Ulla Hoffmann mäktar med det. Vad vi nu gör är en inkomstprövning. De som drabbas mest i det avseendet är faktiskt de som har de bästa inkomsterna. Jag vill verkligen trycka på detta.

Fru talman! Jag är litet bestört över att Lennart Klockare har hållit hela sitt anförande utan att beröra pensionssystemet med ett enda ord. Jag skulle faktiskt önska att han ville beröra det, och skingra dimmorna litet. Det var intressant att höra Lennart Klockare i en replik framhålla att barnpensionerna ändå finns kvar. Vi vet nämligen att det aviserades kraftiga försämringar av barnpensionen i vårbudgeten. Om det inte hade blivit ett ramaskri hade vi också här och nu haft med den kraftiga försämringen i paketet. Vi kristdemokrater hälsade beskedet om att förslaget skulle dras tillbaka, när det kom i augusti, med mycket stor tillfredsställelse och vi uppmanade socialförsäkringsministern att göra samma sak när det gällde änkepensionerna. Lennart Klockare säger att det bara finns ett skäl till besparingen på änkepensionerna - saneringen av statsfinanserna. Samtidigt uppehåller han sig i sitt huvudanförande också vid det som jag framförde som kritik i mitt anförande, dvs. att Socialdemokraterna samtidigt börjar tala om att man nu skall börja justera. Det finns visst utrymme för att rätta till de saker som blev fel. Hur kan man tala om detta på samma gång? Jag förstår inte logiken! Förstår inte Socialdemokraterna att detta är oerhört provocerande mot de nya grupper som nu dras in i budgetsaneringen? Skall de drabbas på ett så kraftfullt sätt som nu sker samtidigt som Socialdemokraterna börjar rätta till saker och ting för en del andra grupper?
Fru talman! Jag måste säga att jag är uppriktigt besviken på de debatter vi har fört i frågan nu. Merparten av tiden har ägnats åt det reformerade pensionssystemet - ett arbete som kommer att gå vidare - medan vi kanske har ägnat 10-15 % av debattiden åt det som riksdagen skall fatta beslut om i kväll. I stället har mina meddebattörer diskuterat det som vi kommer att arbeta med tillsammans inom de fem partier som står bakom förslaget, samt de övriga som är inbjudna, för att finna en gemensam lösning. Jag hoppas att Rose-Marie Frebran kan känna samma optimism som Bo Könberg inför att hitta lösningar och formuleringar som gör att vi kan ro hem ett bra pensionsförslag.
Fru talman! Jag vet hur mycket klockan i talarstolen var när jag började tala och när jag växlade mellan de olika bitarna. Jag har inget dåligt samvete när det gäller den frågan. Dessutom vet vi att vi inte genom något som vi gör eller säger här i kammaren i kväll kan förändra någonting som gäller de saker vi nu diskuterar. Sådant är vårt budgetsystem, och det vet också Lennart Klockare. Pensionsfrågan ingår i betänkandet. Den finns där som en del; det skrivs om de olika beslut som måste fattas, om årtal osv. Den finns alltså där, och inom de partier som varit med i uppgörelsen är vi bekymrade över det som nu håller på att hända.

Fru talman! Beskedet är ju givet i det här fallet: Socialdemokraterna vill, och jag hoppas att de fyra övriga partier som står bakom överenskommelsen också vill att vi sätter oss ned och hittar - möjligen andra - lösningar på saker och ting. Det handlar först och främst om att komma till en träff, vilket jag förstår kommer att ske relativt snart. Jag hoppas bara att alla partier som står bakom överenskommelsen också fortsätter i en god och fin anda.

Fru talman! I motion Sf221 tas synpunkter på principbeslutet om ett nytt pensionssystem upp - det som vi redan diskuterat så mycket tidigare här i dag. Beslutet fattades i juni 1994 efter en mycket kort remisstid. Det var ett rambeslut som skulle fyllas med innehåll. Detta har dock låtit vänta på sig på grund av de promemorior som kom 1995 och som möttes av en förödande kritik från tunga remissinstanser och på grund av att många förslag helt enkelt inte har gått att förverkliga. Detta har gjort att arbetet har försenats. Den planerade starten för det nya systemet har därför skjutits fram från den 1 januari 1995 till den 1 januari 1999. Det går inte att skylla förseningen på det socialdemokratiska rådslaget som har ägt rum nu i höst. I remissmaterialet från rådslaget, där 15 000 personer beräknas ha deltagit, är man mycket kritisk till avgiftsväxlingen, premiereservsystemet, underfinansieringen, att AP-fonderna töms till år 2010 och till att problemet med förtidspensionerna inte är löst. Övriga områden som kritiserats är att ATP-systemet överges och att man kan behöva vänta med att gå i pension till dess att man blir 70 år på grund av de låga pensionsnivåerna i det nya systemet. Den socialdemokratiska partistyrelsen har på grund av den massiva kritiken begärt omförhandling med de i pensionsuppgörelsen ingående partierna om just avgiftsväxlingen, premiereservsystemet och finansieringen av förtidspensionerna. Jag tycker att det är bra. Denna kritik tas också upp i Socialdemokraternas motion, och därför har dess syfte till viss del tillgodosetts. Jag hoppas på en bredare utredning där alla partier i riksdagen, arbetsmarknadens parter och berörda organisationer kan ingå. Detta skulle också minska det demokratiska underskott som tidigare kännetecknat arbetet med det nya pensionssystemet.

Fru talman! Karin Wegestål beskrev i sitt anförande att man inom Socialdemokraterna har bedrivit ett samråd angående den fempartiuppgörelse som Socialdemokraternas partiledning tillsammans med de fyra andra partiledningarna har godkänt. Hon berättar för oss att många av dem som har deltagit i det socialdemokratiska samrådet har varit kritiska mot inslag i uppgörelsen. Så lär det vara. Många har varit kritiska mot olika inslag i uppgörelsen. Fru talman! Om man nu träffar en uppgörelse mellan fem partier där man ger och tar, och det var vad som hände, och man sedan inom ett av partierna skickar ut ett antal frågor om uppgörelsen, skall man inte bli så där rasande förvånad om det är så att de som svarar på detta inom det egna partiet tycker illa om de egna eftergifterna och bra om de egna framgångarna. Fru talman! Det hade varit sensationellt om det varit tvärtom, dvs. att man svarat att man inte var så glad åt de egna framgångarna, men de egna eftergifterna hade man gillat. I den värld Karin Wegestål lever i tycks det vara en stor framgång att man tycker illa om sina egna eftergifter i ett avtal. Det gäller såvitt jag förstår samtliga partier. Det hade blivit exakt samma resultat om man gjort likadant inom de fyra andra partier som träffat uppgörelsen. Sedan efterlyser Karin Wegestål en bredare utredning än den som har föregått detta beslut. Den i sin tur bygger på pensionsutredande sedan början på 80 talet. I denna bredare uppgörelse skulle ingå även fler partier. Då glömmer hon - och det är mycket hon glömmer i sina inlägg om pensionsfrågan - att alla i riksdagen då representerade partier hösten 1991 inbjöds att delta i utredningsarbetet. De deltog i utredningsarbetet hela vägen fram till hösten 1993, när de riktigt svåra frågorna ställdes, och två av partierna inte ville vara med därför att de från sina respektive utgångspunkter tyckte illa om det. Även på den punkten har Karin Wegestål fel.
Fru talman! I ett demokratiskt land kan man inte hindra människor från att framföra sina åsikter, och det är heller inte meningen. Partierna är de organisationer där man skall ge möjligheter för människor att kunna föra fram sina synpunkter. Vår partiledning har ansett att det på grund av den breda uppgörelsen inte har blivit en sådan debatt som ett sådant här viktigt ämne förtjänar. Därför har man gett möjlighet för alla våra partimedlemmar att sätta sig in i förslagen och komma med synpunkter, och det är precis det som man har gjort. Det är därför som vi nu diskuterar just dessa frågor. Jag tror inte att det kan finnas någon här som kan ha någonting emot att man låter demokratin ha sin gång.
Fru talman! Nu var det litet märkligt med Karin Wegeståls inlägg. Jag tänker närmast på slutet, där hon tydligen anser att riksdagsbeslut inte är demokratiska. Sedan försöker hon inleda sin replik till mig med att man i ett demokratiskt land inte skall hindra människor från att framföra sina uppfattningar. Det är väl självklart! Vem har någonsin sagt något sådan? Det finns personer i Sverige som är för diktatur, men vem har seriöst framfört någon sådan uppfattning? Vad är det Karin Wegestål polemiserar mot? Jo, fru talman, det vet jag svaret på. Hon polemiserar emot vad jag och andra har sagt om att partier och människor skall hålla avtal. Vad hon själv har ägnat sig åt de senaste åren är att göra allt vad hon kan för att se till att hennes partiledning inte fullföljer sina avtal.
Fru talman! Jag borde nästan vara smickrad av den betydelse som läggs vid min enkla person. Det är faktiskt på det sättet att jag i tidningsdebatter med Bo Könberg har fått höra att hela kritiken ligger hos mig, och det är endast jag som är kritisk. Det är därför ganska skönt att kunna tala om att det inte alls är så. Alla politiska beslut kan ändras. Man kan inte binda ett politiskt beslut för all framtid. Nya människor kommer till tals. Det gäller t.ex. i denna kammare. Hälften av ledamöterna är nya sedan principbeslutet fattades år 1994. Det vore väl konstigt om inte också de skulle kunna göra sin röst hörd utan skall vara bundna av beslut som fattats tidigare och som har en mängd brister, som vi har sett under den tid som beslutet har varat.

Fru talman! Pensionsfrågan är ett gott exempel på vad som händer när människors långsiktiga ekonomi blir helt och hållet en fråga om vad ett antal partier och ett antal människor kan komma överens om i denna kammare eller i ännu mer slutna rum än detta. Vi får beslut som får enormt långtgående konsekvenser för människors privata ekonomi att de är helt och hållet utlämnade till vad som händer i politiken. För mig finns det nästan något beklämmande över det faktum att en hel nation sitter och väntar på vad ett rådslag inom Socialdemokraterna kan göra för Sveriges pensioner. Det är ovärdigt människor som länge har arbetat och länge skulle haft förutsättningar att spara för sin egen pension. Detta utgiftsområde är ett annat exempel. Det handlar om familjepolitiken, eller familjer och barn. Det är antagligen det mest personliga som vi över huvud taget kan tänka oss i ett vanligt civiliserat samhälle. Det är samtidigt någonting som i oerhört stor utsträckning är inlindat i politik och politiska beslut och påverkat av politiska beslut. Vi röstar faktiskt om med vilken periodicitet vi skall föda våra barn, för att det skall passa de bidragssystem som staten tycker är lämpliga. I sin senaste bok skriver Mauricio Rojas, ekonomhistorikern från Lund, om den förra svenska moderniseringsprocessen. Det är den gamla modernisering som vi i bästa fall läser om i historieböckerna, den som skulle ta Sverige från det gamla jordbrukssamhället in i det moderna industrisamhället. Det var en omvälvning som säkert var minst lika stor som den omvälvning vi ser i dag. Den berörde människor minst lika mycket och påfrestade människor minst lika mycket som den vi ser i dag. Han beskriver att den politiska ledningens förmåga den gången att modernisera Sverige inte låg i att den var smartare och klokare än vad vi är i dag. Den låg i att det fanns en grundläggande känsla av att man höll sig till någonting gott i det gamla när man genomförde den nödvändiga moderniseringen. Mauricio Rojas talar mycket om att det fanns en bro mellan det gamla och det nya. Det nya var inte ett brott från det gamla. Jag tror att den metafor han ser i den svenska utvecklingen har en ganska starkt bäring på det vi borde se i dag, att förnyelsen och moderniseringen är absolut nödvändig och ingenting att skämmas det minsta över, eller ens huka sig inför genom bisarra floskler av typen "det utomordentligt ansträngda statsfinansiella läget" eller andra saker vi kan säga för att motivera att vi inte alls vill göra detta som vi är mitt uppe i att göra. Vad som har hänt efter den förändring som Mauricio Rojas beskriver är att människorna i Sverige har förändrats och att de politiker - som vi alla är - som har att diskutera de förändringarna har förändrats mycket mindre. Medborgarna har blivit mycket mer kapabla att fatta egna beslut i dag än vad de var då. Det ligger ingen moralisering eller någonting konstigt i detta. Vi har i dag mer välutbildade människor i Sverige än vad vi hade på den tiden. Vi har mer välinformerade, mer kritiska, mindre undergivna och mindre auktoritetsbundna människor i Sverige än vad vi hade i seklets början. De svenska medborgarna är i dag kapabla att fatta helt andra beslut, de vill fatta helt andra beslut och litar allt mindre på att andra kan fatta de besluten än vad människor i Sverige trodde för några decennier sedan. Också våra villkor har förändrats. Våra, dvs. politikernas möjligheter att styra folket har förändrats dramatiskt. Det finns inte längre lika goda anledningar för vanliga svenskar att tro att i den här församlingen i Stockholm sitter människor som besitter de yttersta sanningarna om hur det borde vara. På goda grunder säger många människor: Vi kan själva. Vi behöver inte andra som fattar besluten åt oss. Löftenas trovärdighet har nog devalverats rätt ordentligt under de senaste decennierna, också detta på rätt goda grunder. Länge levde vi i en tillvaro där vi hade gott om pengar. Vi kunde fördela resurser till nya angelägna saker. De pengarna finns inte längre, trovärdigheten i de löftena finns inte längre och därför reagerar människor som de gör. När vi fattar besparingsbeslut får vi hamstringseffekter i stället. Det säger någonting om vad den moderna politiken gör när vi inte är kapabla att möta människor. Internationaliseringen har dessutom gjort att det är så många beslut som vi möjligen skulle önska att vi kunde fatta i Sverige i dag, men som helt enkelt är omöjliga att fatta här. Det vore elegant om litet fler politiker i den här kammaren sade till människor precis som det är: Vi kan inte och vi vill inte längre göra det vi en gång gjorde. Vi döljer oss inte bakom flosklerna om att vi tyvärr inte har råd. Det är bra att vi inte längre har råd, tycker jag. Lärdomen är faktiskt ändå att staten i god mening inte längre är pålitlig. Det gäller många områden. Det säger inte att staten är dålig, det säger bara att staten inte längre kan ta det ansvar som staten en gång tog därför att människor själva kan och vill ta en så mycket större andel av det samlade ansvaret. Jag tror att vi återigen står inför sådana ganska stora förändringar. Vi borde se på dem med samma frimodighet som vi gjorde förra gången vi moderniserade Sverige - inte därför att det är oproblematiskt, inte därför att det inte leder till många svårigheter för många människor, utan därför att alternativet till att förnya, förändra och modernisera vore så mycket värre. Jag tror att det finns en bred frustration i Sverige över vad som händer just nu. Vi behåller formen för den politik som vi är vana vid, men vi urholkar innehållet mer och mer. Jag tycker nog att den frustrationen t.o.m. då och då kommer till uttryck här i riksdagen. Vi pratar om saker och ting som vi vet har allt mindre värde i verkligheten. Vår Therese, som Expressen har utnämnt henne till, som gästar Stockholm då och då bekymrar sig mycket över att politiken inte längre gör av politiken gjorde förr. Och det har hon ju alldeles rätt i. Vad som då och då fascinerar mig ganska mycket är varför Therese inte ställer den andra frågan: Ni som en gång trodde att ni kunde och som därefter bevisade att ni inte längre kunde - varför lämnar ni i dag inte ifrån er makt och säger att vi andra är kapabla att lösa det själva? I stället kräver hon att de auktoriteter hon inte längre litar på skall fortsätta göra allt det som de brukade göra och t.o.m. göra ännu mer än de gör i dag. Så kan man bara göra i ett samhälle som inte har velat lära att det är mer än bara politiken som har förändrats. Människor har förändrats i Sverige, och det är väldigt bra. Vad är då vägen framåt? Jag tror att det i grova drag finns tre vägar framåt på det här området. Den ena är den nuvarande vägen där vi behåller allting till formen men urholkar innehållet alltmer. Vi skapar alltfler människor som på alltmer goda grunder har skäl att vara riktigt besvikna. Vi antyder gång på gång att löftena finns, att vi en dag skall återställa allt till en bättre ordning. Den andra vägen är det dramatiska brottet där vi säger: Tyvärr, ni är lurade. Vi har inte längre råd och vi tänker inte längre uppfylla våra löften. Sköt allting själva! Det är ett mycket brutalt brott. Den tredje vägen är att på allvar försöka lära av det vi har lärt oss under det här århundradet och säga att politiken har ett visst ansvar, ett visst inflytande, en viss roll att spela, men människor i dag kan så mycket mer själva. Det handlar om att modernisera de gamla modellerna, att behålla generella system som gör att det är lönsamt att arbeta så att människor inte drabbas av tröskeleffekter och så att människor inte luras att använda mer pengar än vad systemen är tänkta för - för att tala om precis detta utgiftsområde. Men samtidigt måste vi ta hänsyn till att människor har individualiserats - detta larviga ord som används bara för att säga att människor i dag är beredda att fatta beslut om sina egna liv i långt större uträckning än vad människor var förr. Individualiseringen bör få konsekvenser också för politiken. Politikerna säger: Vi kommer alltid att hjälpa er i de yttersta fall där det behövs. Men vi kommer också att se till att det finns institutioner som gör att ni i första hand kan hjälpa er själva och ta ansvar för er egen välfärd. Det är den vägen som jag tror att Sverige måste börja vandra. Det gäller i extremt hög grad den politik som kretsar kring våra familjer, vad som händer när vi får barn och hur vi planerar vår ekonomi och vår livscykel, som det egentligen handlar om. Jag tycker att det är stötande att politiken har ett så stort inflytande som politiken har i dag. Våra konkreta budgetalternativ finns i ett särskilt yttrande. Det gäller alla de olika yrkanden som finns under anslagen A1 och A2, samt när det gäller underhållsstöd och delpensioner. Det faktum att de ligger i ett särskilt yttrande innebär inte att de är av mindre värde än reservationerna, utan skälen är rent tekniska.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att Ulf Kristerssons, som jag kanske skall kalla det, spontana anförande har mycket litet att göra med alla barnfamiljers och alla barns trygghet i vårt samhälle. Visst är det sant att man skall kunna välja, visst skall man som barnfamilj ha stor valfrihet att hantera sin situation som man vill. Men att tro att alla problem löser sig bara vi får valfrihet tror jag är att skjuta skyhögt över målet. Fru talman! Som jag har sagt tidigare i ett tidigare anförande har folkpartiet en heltäckande budget som stimulerar till nyföretagande och flera jobb, samtidigt som de sämst ställda måste skyddas. Inom barn och familjeområdet föreslår Folkpartiet ökade utgifter på 2,4 miljarder för att täcka utgifterna för ökade barnbidrag och flerbarnstillägg. Uppgörelsen om skattereformen hösten 1989 innebar kraftiga höjningar av det allmänna barnbidraget. Men vi vet i dag att höjningarna inte kom att fullföljas fullt ut. Barnfamiljerna har i dag som regel mycket kärv ekonomi och svårt att få ekonomin att gå ihop. Detta visar inte minst regeringens beslut att betala ut barnbidragen före jul. Som om det skulle vara någon lösning! Ja, möjligen för stunden. Sammantaget innebär regeringens familjepolitik ett hårt slag mot barnfamiljerna och Folkpartiet anser att vi måste leva upp till de löften som ställdes ut vid skattereformen. Jag vill påstå att regeringen saknar rimlig förmåga att göra besparingar som inte slår mot de mest utsatta grupperna. Perssonregeringens mål är ju att alla skall spara utan urskiljning och utan hänsyn till förmåga. Som jag tidigare också har sagt anser Folkpartiet att ersättningsnivån i sjukförsäkringen och föräldrapenningen skall höjas till 80 % redan fr.o.m. den 1 januari 1997, alltså ett år före regeringens eventuella genomförande. Många barnfamiljer och sjuka far illa genom alla de indragningar som görs. Det är nu dags att återgå till en åttioprocentig föräldraförsäkring. Fru talman! Av och till försöker regeringen göra en stor affär av jämställdheten. I samma andetag föreslår man ett borttagande av stimulansbidraget i mamma och pappamånaden. Samtidigt hävdar man att pappa och mammamånaden visst skall vara kvar. Detta kommer att innebära att ytterligare pappor kommer att avstå från att stanna hemma med sina barn, inte därför att de är emot jämställdhet utan därför att den krassa verkligheten gör sig påmind. Familjerna behöver alla de pengar som kan tjänas in och tyvärr tjänar fortfarande män mer än kvinnor. Därmed blir ju förlusten större, och därför avstår männen från att ta ut sin pappamånad. Vi anser därför att föräldrapenningen för pappa och mammamånaderna - de två månaderna - skall vara 90 %, men regeringen säger nej. Folkpartiet har sagt nej till regeringens förslag till reformerat underhållsstöd, dels därför att förslaget var orättvist, dels därför att båda föräldrarna skall ta ett gemensamt, helt ansvar för barnen. Det är fel att konstruera ett underhållsstöd där inte båda föräldrarna tar ett gemensamt ansvar utan att staten får svara för en del av stödet även för de föräldrar som har ekonomiska förutsättningar att klara försörjningen själva. Vi begärde därför ett nytt förslag. Vi ansåg att man kunde göra ytterligare besparingar på ca 200 miljoner kronor. Fru talman! Många gånger har vi i vårt utskott talat om de fördelningspolitiska konsekvenserna. Jag vill påstå att regeringen inte har bemödat sig om att se på de konsekvenserna i barn och familjepolitiken. Därför har nog resultatet blivit som det har blivit. Fru talman! Avslutningsvis vill jag återigen påminna om att de svagaste i samhället bör skyddas i första hand. Folkpartiet föreslår att vårdbidraget för handikappade barn skall räknas upp med full hänsyn till inflationen fr.o.m. den 1 januari 1997.

Fru talman! Sedan regeringen tillträdde har åtskilliga försämringar skett i den ekonomiska tryggheten för familjer och barn - förutom den höga arbetslösheten. Riksdagen har sänkt barnbidragen, sänkt kompensationsnivån i föräldraförsäkringen och genomfört andra försämringar som inte enbart drabbar barnfamiljerna, men som även slår mot dem. Den viktigaste är nog försämringen för kommunerna som dignar under konsekvenserna av de höga socialbidragskostnaderna som tränger ut barnomsorg och skola. En förutsättning för kvinnors frigörelse är en bra familjepolitik. En bra familjepolitik bygger på att föräldrarna delar på ansvaret för barn och familj. Intresset från papporna att vara hemma tillsammans med sina barn har hittills varit svalt. Det finns många anledningar till det. En kan vara att män tjänar mer än kvinnor, och att det därför blir ett ekonomiskt avbrott för familjen som kan vara svårt att klara av. En annan anledning kan vara att papporna utsätts för tryck på arbetsplatserna. Ett sätt att stimulera papporna att ta föräldraledigt och vara hemma tillsammans med sina barn har varit den förhöjda ersättningen under pappamånaden som inte heller kunnat bytas bort. Den har i viss utsträckning kompenserat för inkomstbortfallet och gjort det möjligt för papporna att vara hemma åtminstone en månad. Nu tas den förhöjda ersättningen bort under pappamånaden medan kvoteringen ligger kvar, vilket vi i och för sig tycker är bra. Vänsterpartiet är för en utökad kvoterad föräldraförsäkring, men vi anser att det är viktigt att den förhöjda ersättningen finns kvar. Nu riskerar vi att mammorna är hemma i elva månader, medan pappan struntar i att ta ut sin pappamånad. Vi tycker därför att det är en mycket dålig jämställdhetssatsning att sänka ersättningsnivån för pappamånaden. Fru talman! Det förslag inom familjepolitikens ram som i dag genererar mest telefonsamtal och funderingar är det nya underhållsstödet. Vänsterpartiet står bakom det förslaget. Vi tycker att det är en viktig princip att båda föräldrarnas ekonomiska ansvar för sina barn betonas. Lever man i ett äktenskap med gemensamma barn tvingas man ta ekonomiskt ansvar för barnen. Det är därför självklart, anser jag, att man ska fortsätta att ta det ansvaret även efter en skilsmässa. Det nya underhållsstödet baseras på att den underhållsskyldige betalar en procentsats på sin senast taxerade inkomst i underhållsstöd. För vissa underhållsskyldiga blir detta ett problem, eftersom man under perioden mellan fastställandet av den taxerade inkomsten och fastställandet av underhållsstödet kan ha blivit arbetslös, dvs. den verkliga inkomsten kan ha sjunkit drastiskt. Ett enigt socialförsäkringsutskott ansåg att det är väsentligt att noga följa effekterna avseende föräldrarnas ekonomiska situation och andra konsekvenser av reformen. En sådan konsekvens som redan nu kan urskiljas är om en underhållsskyldigs lön sjunkit avsevärt på grund av t.ex. arbetslöshet. Inkomstbegreppet är för närvarande föremål för en utredning som förväntas bli klar nästa år. Under tiden bör alla åtgärder vidtas för att åstadkomma en flexibel lösning. Ett sätt vore att försäkringskassorna får direktiv att under övergångstiden vara generösa med anstånd och eftergift. Eftersom underhållsstödet skall omräknas årligen bör inte detta medföra några större ekonomiska konsekvenser för samhället. Ett annat sätt vore att göra som i studiestödssystemet. Vid beräkning av återbetalning där tas hänsyn till om inkomsten minskat väsentligt, dvs. har inkomsten sjunkit med 15 % beräknas återbetalningen på årets inkomst, vilken självfallet måste styrkas. Ett sådant beräkningssätt vid fastställandet av underhållsstöd skulle innebära att de föräldrar som blivit arbetslösa efter det att den taxerade inkomsten fastställts skulle få sitt underhållsstöd beräknat på den verkliga inkomsten. Självklart måste detta även gälla omvänt. Har man fått väsentligt höjd inkomst måste det också uppges. Det viktigaste är dock att problemet får en lösning nu. Jag har ställt en skriftlig fråga till biträdande socialministern, och det är synd att hon inte är här för då hade vi kanske kunnat få ett svar i dag. Det nya underhållsstödet innebär också en mycket positiv nyhet för några ensamstående föräldrar, nämligen för dem som är efterlevande till utländska makar där det inte utgår någon barnpension från den avlidne makens hemland. Riksdagen har nämligen beslutat att underhållsstöd skall utgå till sådana barn som inte erhåller barnpension. När jag ringde och berättade det för den mamma som var orsaken till min motion om barnpensionen, blev hon överlycklig och vågade först inte tro på vad jag sade. Men nu är hon övertygad och mycket glad och tacksam för riksdagens lyhördhet. Fru talman! Även på detta utgiftsområde, ekonomisk trygghet för familjer och barn, kan vi genom den nya budgetprocessen inte yrka bifall till våra avvikande åsikter genom att vi inte tillåts reservera oss. Hade jag kunnat det skulle jag ha yrkat bifall till Vänsterpartiets särskilda yttrande där vi vill behålla den förhöjda ersättningen för pappamånaden och där vi också vill att semesterlönefaktorn skall ingå i den sjukpenninggrundande inkomsten.

Fru talman! Jag vill säga en sak till Ulf Kristersson. Människorna har inte förändrats så mycket genom århundradena. Nog kunde mina föräldrar, som var födda på 1800-talet, och deras jämnåriga - alla de som jag träffade i grupper och enskilt - fatta beslut. Det fattades inte möjligheter att göra det, och de gjorde det också. Den utveckling som har varit genom påverkan på politiken är alldeles fantastisk. Det ser man om läser litet historia. Vi kan inte heller skydda oss mot krig eller övergrepp genom kunskaper. Det är någonting annat som skall skydda oss och skapa ett bra samhälle. Det är värme, känsla och kärlek. Kunskaper sitter inte i vägen, men ensamma kan de inte göra så mycket. Många barnfamiljer har genom försämringar i socialförsäkringarna, minskningar av bostadsbidrag samt borttagande och försämrande av flerbarnstilläggen drabbats hårt av de senaste årens nedskärningar. Barnfamiljer är dock inte en homogen grupp. I vårt förslag till förändring av trygghetssystemen tar vi avstamp i ståndpunkten att de som är låginkomsttagare skall skyddas från ytterligare försämringar av sin ekonomi. Vill också återinföra flerbarnstilläggen successivt. Det är bara de som är födda efter den 1 januari i år som har förlorat det. 80 % av föräldrarna i Sverige betalar inte statlig inkomstskatt. För dessa vore ett beskattat allmänt barnbidrag en ekonomisk förbättring gentemot dagsläget. Vi anser att det i ett första steg kan genomföras inom ramarna för anslag A1 genom att ett höjt beskattat barnbidrag på 970 kr per barn och månad införs. Detta medför att större delen av barnbidragsmottagarna får en förstärkning i sin privatekonomi. Vi vill att ersättningen i föräldraförsäkringen under de första tolv månaderna skall vara 80 % på inkomster upp till 4,2 basbelopp och för inkomstdelar därutöver 40 %. Vi föreslår att den höjningen införs från den 1 juli 1997. Vi anser även att taket i föräldraförsäkringen bör sänkas till 6,5 basbelopp. Detta medger en budgetförstärkning med 70 miljoner 1997 och med 140 miljoner för de kommande två åren. Ca 40 000 föräldrar erhåller varje år ersättning från föräldraförsäkringen på enbart garantinivå. Denna har legat kvar på 60 kr per dag under många år. Dessa föräldrar, som till 99 % är ensamstående kvinnor, är unga, studerande eller nyanlända flyktingar som genom försäkringens arbetslinje inte hunnit kvalificera sig för en högre ersättning. Miljöpartiet anser att föräldraförsäkringen bör innehålla ett högre mått av grundtrygghet. Vi föreslår därför en höjning av garantinivån till ett 180 kr per dag. Genomfört den 1 juli 1997 medför det att budgeten måste förstärkas med 480 miljoner och med 960 För att delvis finansiera vårt förslag till ökad grundtrygghet i föräldraförsäkringen vill vi avskaffa de 90 dagarna med ersättning enligt enbart garantinivå som finns i försäkringen i dag. I stället vill vi införa lagstadgad rätt till föräldrar att vara lediga i sammanlagt 18 månader. Garantidagarna används i dag i stor utsträckning för att genomföra besök i skola och hos barnomsorg samt till att möjliggöra sporadisk ledighet i andra fall. Det är en mycket viktig möjlighet för småbarnsföräldrar att den kan kvarstå. Avvecklandet av garantidagarna i föräldraförsäkringen medför en budgetförstärkning med 250 miljoner första året och sedan med 500 miljoner per år. Regeringens nya lag om underhållsstöd är vi stort med på. Det kommer att skapa en större säkerhet vad gäller uppföljandet av utgivna barnbidrag men en allt större osäkerhet för den förälder barnet inte bor hos. Vi instämmer i regeringens ansats att man menar att försörjandet av egna barn måste vara ett högt prioriterat åtagande, lika angeläget som att betala inkomstskatt. Vi menar dock att den nya lagen riskerar att genom de hårda kraven på återbetalning av utgivet underhållsstöd medföra att den underhållsskyldige föräldern inte får råd att träffa sina barn. Vi vill bl.a. att man i större utsträckning än vad som tagits upp i lagförslaget skall kunna göra avdrag för resor av och till umgänge med barn samt att den ursprungliga promemorians högre grundavdrag bibehålls. Det är inte bara försörjandet av barnen som är en angelägen uppgift, att bibehålla umgänget är ur ett barnperspektiv minst lika angeläget.

Fru talman! Ekonomisk trygghet för familjer och barn uppehåller vi oss vid. Under fyrpartiregeringens tid inleddes ett, som vi kristdemokrater ser det, positivt förändringsarbete när det gäller familjepolitiken. Det här är ett av de områden som tyvärr har återställts till det gamla sedan Socialdemokraterna återtog makten.

På det här sättet har också orättvisorna mellan familjer ökat. Samtidigt som valfriheten har minskat för föräldrarna har kommunernas kostnader för barnomsorg och socialbidrag ökat drastiskt. Vem som är vinnare genom dessa återställare är svårt att se. Sedan Socialdemokraterna tillträdde 1994 har det också skett en rad nedskärningar som har lett till kraftiga nedskärningar för familjer. Jag tänker speciellt på familjerna med de lägsta disponibla inkomsterna. Allt detta har genomförts utan en genomgripande analys av fördelningspolitiska konsekvenser. Det där har vi talat en hel del om i socialförsäkringsutskottet. Nästan i samband med varje proposition och varje större område som vi diskuterat har många klagat på detta. Var är de analyser som visar konsekvenserna av de förslag som regeringen lägger fram? Här är verkligen ett sådant område. De genomgripande analyserna saknas. Knappast finns det ytliga analyser heller. Det finns väldigt litet av analyser. Det har hänt mycket och snabbt. Det tänkte jag illustrera med den PM om det ekonomiska familjestödet som man kan hämta i ledamöternas klubbrum och som bara är några dagar gammal. Där kan man se att det har hänt mycket och snabbt. Under en del år ryms alltså fyra fem sex års förändringar på en A 4-sida - på den första sidan av uppräkningen fyra års förändringar. Den andra sidan i uppräkningen gällande åren från 1989 till 1994 rymmer förändringar som beslutades under sex år. Men vad har hänt efter 1994? Jo, då får man läsa en och en halv A 4-sida för att ta del av de förändringar som skett under två år. I den här snabbheten har man missat mycket. I snabbheten har man missat i analyserna och i att lyfta fram konsekvenserna av förslagen. Vi kristdemokrater har utav naturligtvis våra ideologiska skäl sagt nej till väldigt mycket av det som har förslagits. Även om man i efterhand visat hur en del saker har slagit har man ändå inte lyckats få till någon bättring. Kanske kan det bli nu när man börjar tala om att rätta till vissa saker. Jag skulle vilja lyfta fram ett exempel som visar orimliga konsekvenser. Det har vi lyft fram i en motion i höst. Det är nämligen vissa saker som sker på grund av flerbarnstilläggets avveckling, alltså när det gäller de barn för vilka man skall ha kvar flerbarnstilläggen tills barnen blir äldre. Det värsta exemplet på hur vissa omständigheter kan förändra detta är hur det slår när omedelbart omhändertagande av barn och ungdomar sker enligt LVU. Det sker därför att man behöver skydda barnet. Samhället iklär sig då ansvaret för barnet i föräldrarnas ställe. Föräldrarnas vårdnadsskap upphör för längre eller kortare tid. När familjen sedan har fått hjälp att reda ut sina problem återinträder föräldraansvaret, men inte flerbarnstillägget. Det spelar ingen roll om omhändertagandet har varit en vecka eller några år. Flerbarnstillägget återkommer inte. Märkliga konsekvenser kan det alltså bli av det som Socialdemokraterna har drivit igenom. Jag beklagar verkligen att det inte finns vilja att återställa sådant. När det gäller de konkreta frågorna i budgetpropositionen vill jag igen säga att vi inte accepterar den sjuttiofemprocentiga nivån. Jag har motiverat det i samband med utgiftsområde 10 så jag behöver inte upprepa det, jag vill bara säga att vi vill se en åttioprocentig nivå i föräldraförsäkringen. Regeringen har aviserat en familjepolitisk utredning. I avvaktan på den står vi kristdemokrater för ett återinförande av vårdnadsbidraget, som togs bort 1995. Vi har också en annan syn på det som har skett med barnbidragen. Vi har inte motsatt oss att det har skett en sänkning. Däremot har vi motsatt oss att det har skett en besparing som drabbat alla lika. Därför har vi föreslagit en annan modell, som innebär en sänkning av det allmänna barnbidraget med 150 kr i stället för en sänkning med 110 kr för alla lika och en överföring av resurser till bostadsbidragets barnrelaterade del, alltså det som i praktiken redan i dag finns som ett behovsprövat barnbidrag. Det är ju inte kopplat till hyresnivån utan till antalet barn. Vi föreslår att det som finns kvar i intervallet 110 150 kr skall användas för att sänka det allmänna barnbidraget och att resurserna skall föras över till bostadsbidragets barnrelaterade del. På det sättet kompenseras familjer med låga inkomster och flerbarnsfamiljer. Vi kristdemokrater menar att alla inte skall drabbas lika av budgetsaneringen. Vi föreslår att flerbarnstilläggen och den tidigare utbetalningsdagen av barnbidragen återinförs. Detta är några av våra förslag. Vi kan inte ställa dem under proposition, men vi vill att medborgarna i Sverige skall veta vad vi står för.

Fru talman! Det var ett intressant inlägg eller vad man nu skall kalla det, egentligen ganska obegripligt, som Ulf Kristersson hade. Han sade att människorna har förändrats mer än politikerna. Själv anser jag mig ha vissa mänskliga drag. Men jag undrar vad det är för stor, genomgripande förändring som har skett i Moderata samlingspartiet, som tydligen inte består av politiker utan av människor. Någon större förändring av den moderata politiken kan jag dock inte finna. Det är klart att om Ulf Kristersson viker ut sig i uttalanden som t.ex. att besparingar är floskler för att genomföra det vi vill, så måste jag säga att jag förstår mycket mer av den moderata politiken. Ulf Kristersson sade också att det är bra att vi inte har råd. Vilket underbart inlägg! Det är synd att inte några av damerna som satt på läktaren här tidigare fick möjlighet att höra ett sådant inlägg, som klargör varför vi håller på med budgetsträvandena i denna kammare. Det är bra att vi inte har råd, för då gör vi - hur vad det nu igen - det vi vill och inga besparingar, för det är bara floskler. Staten kan inte ta sitt ansvar, därför att människorna vill ta det själva. Och så var det då vägarna framåt - inlägget är helt underbart och kommer nog att gå till historien - som man kan läsa om i de moderata särskilda yttrandena. Det innebär att flerbarnstilläggen skall tas bort från den 1 januari 1997. Det betyder att de familjer som har fler barn än två, alltså tre eller flera, som i dag erhåller flerbarnstillägg från den 1 januari inte längre kommer att erhålla det. Då får de se om sitt hus. Om de tror att flosklerna gäller, så är det inte så, utan det är så att vi inte vill att de skall ha den ersättning som de tidigare har haft. Ja, jag kan tillstå att vi från socialdemokratiskt håll tycker att flerbarnstillägget skall avvecklas, vilket också riksdagen har beslutat. Men vi har sagt att människor då skall ha möjlighet att ställa in sig på detta. Därför har beslutet skett genom en utfasning. I den tillfälliga föräldraförsäkringen skall vi ha två karensdagar därför att vi vill ha det. Om låginkomsttagarens barn blir sjukt och man behöver åka till lasarettet skall man naturligtvis exempelvis ekonomiskt ha den möjligheten. Vi skall behovspröva underhållsstödet. Vi skall ha en flexiblare föräldraförsäkring. Detta är egentligen ett sätt att omskriva ett avskaffande av havandeskapspenningen. Har du tungt jobb, kvinna lilla - inte som en riksdagsledamot som är gravid - får du ta av din föräldraförsäkring och gå hem litet tidigare. Sedan kan du visserligen inte vara hemma så länge med ditt barn. Men det här gör vi därför att vi vill, inte därför att vi måste. Så går gränslinjen i familjepolitiken. Jag hade tänkt gå upp och säga att det egentligen inte finns någon gränslinje. Vi nödgas ju alla av besparingsskäl att göra saker och ting. Men jag har i dag fått väldigt klart för mig att så är det inte alls. Då förstår jag också bättre varför en del partier gör så tydliga nedskärningar för kommunerna i sina budgetförslag. Det är klart att man som Folkpartiet kan säga att man anslår mer pengar till familjepolitiken än vad regeringen gör samtidigt som man skär i den allmänna budgeten i en utsträckning som naturligtvis också kommer att slå mot barnfamiljerna. Rose-Marie Frebran bredde här ut sig om hur man tänker efter och hur man gör allting ordentligt. Sedan skär man 2,6 miljarder från kommunerna. När man inför vårdnadsbidrag behöver ju inte kommunerna ha denna ersättning för att klara barnomsorgen. Sedan säger man i och för sig i ett annat inlägg att man egentligen anslår mycket mer pengar till kommunerna. Men man anser att kommunerna, om deras ekonomiska politik faller rätt ut, kommer att få en inkomstökning med 6,5 miljarder. Människor kommer då att få så många arbetstillfällen och betalar skatt, så då löser det sig på det sättet. Detta är ju inte alldeles riktigt och ärligt. Familjepolitik är ju till för att barn och familj skall kunna fungera i en gemenskap, att vi som kvinnor skall känna att vi med trygghet kan gå mot en graviditet och ett föräldraskap och att föräldraskapet skall kunna delas jämlikt mellan kvinnor och män. Barnen skall kunna få en trygg uppväxt i barnomsorgen. Jag som förälder skall själv ha möjlighet att välja om mitt barn skall ha omsorg när jag arbetar. Då gör man naturligtvis en snygg omskrivning och säger: Nej, så här är det inte, därför att vi skall ge alla familjer ett vårdnadsbidrag. Rose-Marie Frebran står här och viftar med några papper och säger: Titta så mycket förändringar av politiken! Vad fort det har gått. Samtidigt säger hon: Bara vi får träda till skall vi göra alla de här förändringarna av politiken, som snabbt kommer att träda i kraft. Skall jag då om något år komma upp här i talarstolen och vifta med ett papper och säga att sedan kd fick makten har vi fått alla de här förändringarna? Det skulle ju vara ganska ointressant. Detta måste ändå visa på deras inriktning av politiken. Vi vill se en föräldraförsäkring och ett barnbidrag till trygghet för barnfamiljernas ekonomi samt en bra barnomsorg som kan skapa trygghet. Detta är den socialdemokratiska politiken. Besparingarna, som vi naturligtvis inte har velat göra utan som vi i allra högsta grad har känt oss nödgade att göra, har för väldigt många lett till svåra uppoffringar. När man talar med människor är ändå det övergripande resonemanget att det är klart att detta måste göras av oss alla tillsammans, att vi alla måste bära bördorna. Någon kanske säger: Jag tycker att den grupp som jag representerar har fått ta en svår del av besparingarna. Men alla är överens om att vi skall klara av vår egen ekonomi, för på något sätt vill svenska folket att vi skall göra rätt för oss i det här landet. Besluten om hur våra budgetmedel skall fördelas skall inte fattas någon annanstans än här, om de nu fattas av de där "människorna" som har förändrats eller av de oföränderliga politikerna. Vi kan nu ändå se några positiva saker. Till något av de viktigare för barnfamiljernas del hör nog den sänkta räntan. För en barnfamilj som har ett lån på ungefär en halv miljon innebär det minskade utgifter med ungefär 1 600 kr i månaden. För dem som har kunnat förändra sina lån och på så sätt kunnat få del av räntesänkningen har det inneburit en hel del av kompensation för annat. Betydligt besvärligare kan det vara för andra. Det har sällan tidigare varit samma typ av löneökning som i dag. Man kan räkna med ungefär 5 % i reallönelyft, vilket är en ökning som vi inte har haft sedan 60-talet. Jag skulle vilja belysa några av de förändringar av regeringspolitiken som föreslås. Ni har i och för sig hört det i tidigare inlägg. Alla familjer som har fler barn än två mister flerbarnstillägget från den 1 januari 1997, sade Moderaterna. Men Folkpartiet vill återställa flerbarnstillägget för alla. Moderaterna kan tänka sig att ta bort barnbidraget och ersätta det med skatteavdrag, vilket skulle gynna höginkomsttagare och missgynna dem med låg inkomst. Det vill inte Folkpartiet. Kristdemokraterna har, som ni har hört, en egen variant med en sänkning på 40 kr i månaden, som flyttas över på bostadsbidraget. Till skillnad från Folkpartiet och Kristdemokraterna, som vill höja ersättningen i föräldraförsäkringen till 80 % och ersättningen under mamma eller pappamånaden till 90, vill Moderaterna ligga kvar på 75 % för gott. Jag tolkar det som att det inte är för att man måste, utan för att man vill. Den som är hemma och vårdar sjukt barn får två karensdagar med moderat politik. Det ställer varken Folkpartiet eller Kristdemokraterna upp på. Underhållsstödet till ensamförälder vill Moderaterna helt avskaffa - inte för att man måste, utan för att man vill. Ensamma mammor får i stället söka socialbidrag. Tala om att sätta kvinnor i fattigdomsfälla! Också här går Folkpartiet och Kristdemokraterna på en helt annan linje. Slutligen vill Moderaterna och Kristdemokraterna återinföra vårdnadsbidraget, något som inte finns med på Folkpartiets önskelista. Nog kan det vara svårt att samarbeta i svensk politik. Tydligt är ändock i dag att det inte finns någon majoritet för denna typ av inslag i svensk politik. Det är jag mycket tacksam för.

Herr talman! Jag har en fråga. Anta att någon skiljer sig till nyår och flyttar ut och blir arbetslös ungefär samtidigt. Då kommer återbetalningen av underhållsstödet att beräknas på den inkomst han hade förra året. Hur skall han klara det? Hur skall han sedan kunna klara att betala igen den ackumulerade summan? Det är sådana saker som får mig att fundera på propositionen, även om jag tycker att många saker är bra. Detta kan innebära verkliga problem.
Herr talman! I min allmänna upprördhet missade jag helt att yrka bifall till hemställan i vårt betänkande. Låt mig inleda med att göra det. Jag vill säga till Ragnhild Pohanka att det hon tar upp naturligtvis är ett mycket svårt problem. Vi har de senaste dagarna talat med flera återbetalningsskyldiga i vårt land. Jag vill ta dem som exempel på människor som känner det som mycket angeläget att dels kunna göra rätt för sig, dels vara med och hålla ordning på landets finanser. Vi har ännu inte fått något bättre underlag för vad man skall betrakta som inkomstunderlag vad gäller återbetalningsskyldigheten. En sådan utredning pågår, som Ragnhild Pohanka känner till. Vi är nödgade att använda det senaste underlaget vi har. För de återbetalningsskyldiga känns det naturligtvis drastiskt att alternativet är att begära anstånd eller, som det också heter, delvis anstånd. Om man befinner sig i den situationen att man inte kan klara sin återbetalningsskyldighet hoppas jag emellertid att man snarast möjligt anhåller om anstånd. Jag finner starka skäl för oss att återkomma och se hur situationen ser ut i början på nästa år, inte minst mot bakgrund av det precisa exempel som Ragnhild Denna fråga har man sökt titta närmare på både från departement, från Riksförsäkringsverket och från kassornas sida. Vi hoppas att kassorna skall få en bra praxis när det gäller att tala med människor som känner att de befinner sig i en besvärlig situation.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt hur det skall gå till. Det är bra att man kan få anstånd, men hur går det med den ackumulerade skulden? Jag tror att den är lika svår att klara av som den summa man skall betala varje månad.
Herr talman! Dessa specifika exempel har ingen av oss resonerat om under den tid vi har arbetat med frågan. Däremot har vi både gjorts uppmärksamma på och skrivit om problematiken kring inkomstbegreppet. Det finns skäl att fästa kammarens uppmärksamhet på att utskottet har understrukit att det måste finnas en bra följsamhet när det gäller den återbetalningsskyldiges inkomstunderlag. Det kan också finnas situationer då inkomsten i det beräknade underlaget är lägre än vad som är fallet just i dag. Inkomsten utvecklas naturligtvis i den riktningen i normalfallet. Då blir det vad man kan kalla en utjämning, eftersom man då får betala en lägre summa och får utrymme att hantera en kvarsläpande återbetalningsskyldighet. Denna fråga får vi naturligtvis återkomma till. Det är svårt att i en replik göra problematiken rättvisa.
Herr talman! Ju senare på kvällen det är desto häftigare blir inläggen från talarstolen. Jag blev litet överraskad över Margareta Israelssons sätt att hantera våra förslag. Hon talar föraktfullt om att Folkpartiet vill anvisa 2,4 miljarder kronor till barnfamiljerna. Sedan raljerar hon över att Moderaterna tycker en sak, kd en annan sak och Folkpartiet en tredje sak, osv. Jag kan inte förstå annat än att Socialdemokraterna har varit livrädda en längre tid för att Centern skall begära förhandlingar och vilja ingå i regeringen, för då kanske man måste göra avkall på några av sina åsikter. Lugn, Margareta Israelsson! När det blir en borgerlig valseger förhandlar vi om programmet för den regering som skall ta vid. Vi behöver inte bekymra oss om det i dag. Det är väljarna som bestämmer hur de förhandligarna skall se ut och med vilken kraft man kan föra dem. Sedan säger Margareta Israelsson att man inte har velat göra dessa indragningar. Varför inte prioritera på samma sätt som Folkpartiet, om ni tycker att barnfamiljerna har den rätten? I stället beklagar ni er hela tiden och säger att ni inte vill göra dessa försämringar. Men någon har tydligen hittat på att ni skall göra dem. Det är inte Folkpartiet som har hittat på det. Det har ni hittat på alldeles själva. Jag vill komma tillbaka till underhållsstödet. Ni borde ha vetat vad ni gjorde innan ni satte förslaget i sjön. Det är faktiskt inte så, Margareta Israelsson, att de flesta människor får en högre inkomst. Alltfler människor blir arbetslösa varje dag. Det visar sig att den lön de hade i fjol - den taxerade inkomst som fanns då - läggs till grund för återbetalningarna av underhållsstödet. Ser man till barnens bästa? Jag betvivlar det. Det kommer att bli tvärtom.
Herr talman! Det var en viss förändring av politiken, i alla fall. Sigge Godin sade att det blir häftigare fram emot kvällen. Man får tacka för det. Visst kan man göra som Foklpartiet har gjort. Jag tycker många delar känns positiva. Jag skulle också vilja företräda en sådan politik om jag hade ekonomiska förutsättningar för det. Det jag kritiserar är att man säger att man har mycket starka förslag som gynnar barnfamiljerna, samtidigt som man vill dra ned statens budget med ytterligare 16 miljarder. Jag har svårt att se att man kan göra det utan att det på något sätt drabbar också dessa grupper. Jag tror kanske att vi ibland litet enögt - kanske ännu mer nu när vi ser till utgiftsområden - missar att se helheten i politiken. När det gäller underhållsstödet vill jag gärna ta på mig den del som vi alla har ansvar för, dvs. hur vi hanterar olika förslag. Nu är det inte så att någon har haft någonting att anföra i dessa delar. Frågan har varit uppe, och vi har diskuterat den i utskottet. Ingen har anfört några särskilda synpunkter. I det förslag som Folkpartiet företräder ger man uttryck för en helt annan inställning till hur fördelningen av utgifterna skall ske. Såvitt jag kan minnas finns där inte någon annan syn på inkomstbegreppet, men rätta mig gärna på den punkten om jag har fel,
Herr talman! Vi sade faktiskt nej till det förslaget, därför att vi tyckte att det var dåligt. Jag har ingen anledning att hålla på och jaga socialdemokrater därför att de själva inte förstår att förslaget är dåligt. Vi konstaterar bara att det måste finnas en annan form av förslag som bör bearbetas och läggas fram, men något sådant har man inte velat medverka till. Sedan, Margareta Israelsson, till detta med att inte förstå hur vi får ihop vår budget. Det är väl inte så svårt att förstå. Margareta Israelsson är ju jättebra på att läsa. Hon kan säkert läsa innantill i Folkpartiets budgetförslag och konstatera på vilket sätt vi lägger upp vår budget, dvs. vilka grupper vi prioriterar. Vi tycker att det är väsentligt att prioritera barnfamiljerna. Tycker möjligen Socialdemokraterna att barnfamiljerna har det för bra? Margareta Israelsson hänvisar till att de har fått lägre ränta, men det har inte alla fått. Har man lån på ett hus kan det ju dröja tre, fyra eller fem år innan lånet skall skrivas om. Fram till dess har ingen råd att göra det. Således hamnar man i ett ganska dåligt läge. Barnfamiljerna får det inte bättre därför att matmomsen sänks för alla i stället för att pengarna läggs på barnfamiljerna, som bäst behöver dem. Varför gör ni inte så om ni tycker att det är besvärligt med indragningar?
Herr talman! Jag börjar med underhållsstödet. Jag har ännu inte hört något om att det i folkpartiförslaget skulle finnas en annan syn på inkomstunderlaget vid beräkning av underhållsskyldigheten. Jag tolkar därför att vi står där med samma problematik när det gäller hur man räknar ut dylikt. Den enda som i debatten i dag har framfört en synpunkt på ett annat sätt att räkna på är Ulla Hoffmann. Det här är väl en av de saker som vi får fundera vidare över under vårens behandling. Jodå, visst kan jag läsa innantill i budgetförslag. Vad jag här försöker förtydliga är att det inte bara är åtgärder under utgiftsområde 12 som på olika sätt påverkar barnfamiljerna. Indragningar som drabbar olika inslag i samhällsväsendet påverkar naturligtvis också barnfamiljerna.
Herr talman! Margareta Israelsson är skicklig på att raljera. För att vara tydlig skall jag säga att detta inte är menat som en komplimang. Bitvis har vi tidigare i dag haft en ganska tuff debatt. Jag upplever ändå att vi har visat respekt för varandra. Om det enbart hade gällt våra sakpolitiska ställningstaganden skulle det vara helt korrekt, men när kommentarerna gäller sättet att hålla anföranden osv. blir jag faktiskt litet beklämd. Vissa saker skulle jag kanske inte ha blivit lika förvånad över om anförandet hade hållits av en manlig ledamot, men vi befinner oss faktiskt i världens mest jämställda parlament. Hade det funnits litet systerskap skulle det kanske också ha räckt till litet respekt oss kvinnor emellan. Sedan några ord om de 2,6 miljarderna och vårdnadsbidraget. Hur man än räknar är det väl inte någon som kan hävda att ett statligt vårdnadsbidrag inte lättar trycket på kommunernas barnomsorg, att kommunerna inte får minskade kostnader. Till finansieringsprincipen hör att man förändrar, reglerar, när de statliga besluten gör att det blir förändringar för kommunerna. Det är alltså en del i detta.
Herr talman! Om jag anses vara raljerande får det väl stå för Rose-Marie Frebran. Jag kan ändå konstatera att representanter för Kristdemokraterna tidigare stod här i talarstolen och något - försiktigt uttryckt - raljerande viftade med ett papper, samtidigt som de talade om med vilken förskräcklig hastighet vi hade förändrat på socialförsäkringsområdet vad gällde barnfamiljerna. Den ledamot jag tänker på företrädde synpunkter när det gällde en hel del förändringar som vi borde göra. Jag tyckte att det fanns skäl för mig att påpeka att de båda synpunkterna motsade varandra. Om jag gjorde det i en något raljerande ton berodde det på att jag tyckte att framställningen av problemet i viss mån gick åt samma håll. Indragningar med 2,6 miljarder i kommunerna kan göras direkt, därför att man anser att det inte blir samma kostnader för barnomsorgen. Men det går inte att i en handvändning åstadkomma en förändring när det gäller den utbyggnad av barnomsorgen som skett i kommunerna. Man stänger inte barndaghem. Man avskedar inte personal. Man säger inte till föräldrar: Vi kan inte längre erbjuda barnomsorg, därför att statsmakten har dragit in statsbidragen. Nu får ni i stället med vårdnadsbidragets hjälp vara hemma från era arbeten och ta hand om barnen själva. Så fungerar det inte. Det borde man ha lärt av historien.
Herr talman! Jag konstaterar att nu har Margareta Israelsson t.o.m. sett dubbelt. Plötsligt har hon ju sett representanter för Kristdemokraterna i talarstolen. Sedan till frågan om kommunernas och landstingens resurser. När jag lyssnade på Margareta Israelsson konstaterade jag att hon uppfattar att vi anser att det med vår ekonomiska politik blir fler arbetstillfällen. Därför ökar skatteunderlaget för kommunerna och landstingen. Utifrån det skulle vi ha beräknat summan i fråga. Så är det inte. Det vore bättre om Margareta Israelsson hade läst vad det handlar om innan hon uttalar sig. Vi säger t.ex. nej till de 1,5 procenten beträffande egenavgifterna i sjukförsäkringen för 1997. Detta innebär att kommunernas och landstingens skatteunderlag kraftigt ökar. Egenavgifterna är ju avdragsgilla. När de kommer bort blir det betydligt mer som beskattas. Det är en viktig källa när det gäller de här pengarna. Det är alltså olika saker som på detta sätt påverkar skatteintäkterna. Jag tror inte att Margareta Israelsson är bättre på att bedöma detta än vad Finansdepartementets tjänstemän är.

Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till hemställan avseende utgiftsområde 12. På detta område, liksom på andra områden, har vi varit tvingade att göra neddragningar i syfte att få balans i statens budget. Det har gett resultat. Budgetunderskottet har minskat radikalt. Nu gäller det att hantera det här på rätt sätt. Centerpartiet värnar om fördelningspolitiken, och det är från den utgångspunkten som den framtida politiken skall läggas fast. Barnfamiljerna har fått dra ett tungt lass under den här tiden. Därför anser vi i Centerpartiet att det är deras situation som man måste börja med att se över när det finns möjligheter att återställa en del tagna beslut. Jag är medveten om att det inte kan ske på en gång, men en stegvis förbättring för dem som har den svagaste ekonomin skulle förbättra många barnfamiljers situation. Centerpartiet vill införa en grundtrygghetsmodell i välfärdssystemet. Vi vill renodla systemen och göra dem enklare. Jag tänker här presentera vår modell för familjestödet. Dagens föräldraförsäkring är egentligen inte någon "försäkring" - snarare ett statligt bidrag som utgår med högre belopp till den som har en större inkomst. Syftet är att betala pengar för att ge föräldrarna tid för sina barn. Oundvikligen reser sig frågan: Skall staten fördela familjestöd efter prestation och status i arbetslivet eller efter alla barns lika värde? Barnbidraget, som ju faktiskt utgår lika för alla barn, infördes en gång som en del av skattesystemet i stället för ett barnavdrag. Syftet var att ge pengar för konsumtion. Det finns inga principiella motiv att skilja mellan "pengar för tid", dvs. föräldrapenningen, och "pengar för konsumtion", dvs. barnbidraget. Centerpartiet anser att dessa pengar kan föras samman till ett barnkonto. Barnkontot skall vara lika stort för varje barn under förskoletiden, och det kan användas mycket flexibelt. Uttag från barnkontot görs månadsvis efter familjens behov och önskemål, men inte mer än att det räcker till en grundnivå, 2 000 kr per månad, under förskoletiden. Kontot är också så utformat att det ger utrymme för ett större uttag under t.ex. barnets första levnadsår. Uttag beskattas som lön, men man skall ha rätt att göra avdrag för styrkta barnomsorgskostnader. Herr talman! Det här är ett enkelt system som är lätt att överblicka. Det ger föräldrarna frihet att själva bestämma om hur barnkontot skall användas. Dessutom är det ett enkelt system att administrera jämfört med dagens föräldraförsäkring. Centerpartiet anser att det nu är dags att se över våra trygghetssystem med syfte att värna grundtryggheten och att göra dem enklare både för brukare och för administratörer.